Fru talman! Tyvärr har Per Unckel inte fler repliker. Det hade varit mycket intressant att få reda på vilka studier han stöder sig på när han säger att sänkta löner och sänkta ersättningsnivåer ger fler arbetstillfällen. Det finns ingen sådan utredning i Sverige. Däremot finns det en studie om detta i Danmark som pekar på att man för att få en sänkning på 1 % av arbetslösheten måste sänka lönerna med mellan 10 och 15 %. Jag tolkar Per Unckel som att hans syn på hur man skall lösa arbetslöshetsproblemet i Sverige är att löntagarna skall sänka sina löner med 15 %. Det var bra att vi fick det dokumenterat och att man för en gångs skull vågar säga vad man tycker. För att påverka sysselsättningen genom att sänka bidragen måste sänkningen enligt motsvarande beräkning ligga på 13 %. Jag tolkar då Per Unckel som att man skall sänka a-kassans nivå med minst 13 % för att klara detta. Jag skjuter in mig på Per Unckels sjupunktsprogram därför att det är det stora program som Per Unckel och moderaterna i alla tider har hävdat skall lösa problemen. Det är skattesänkningar och sänkta ersättningsnivåer. Men det är bara att tänka tillbaka en mandatperiod och komma ihåg hur det var då - sänkta a-kasseersättningar och sänkta skatter. Men inte blev det fler arbetstillfällen i Sverige 1991-94, när vi praktiserade den politik som Per Unckel pläderar för här i dag.
Fru talman! Johnny Ahlqvist sade, mycket riktigt, vilket flera har instämt i, att vi har att nu välja väg. Vi är vid ett vägskäl. Men då är det också oerhört viktigt vilken väg som väljs. Då finns det inga genvägar. Endast en väg som gynnar arbete, nyanställningar och nyföretagande kan bli framgångsrik i en svår arbetsmarknadssituation. Sedan hade vår värderade ordförande bekymmer för att det inte fanns något samlat borgerligt alternativ. Jag tackar för den omsorgen. Men det är väl lika illa, höll jag på att säga, att det inte heller finns något samlat socialistiskt alternativ. Fru talman! Om vi skall få en samling kring en god arbetsmarknadspolitik som gynnar det vi säger oss vara överens om, måste det bli en samling mittåt, inte en samling ut mot kanterna. Då är det splittring, och inte längre samling. Jag utesluter inte heller att det finns sådana möjligheter. Jag har talat väl om den gemensamma grundplatta vi står på, där den aktiva arbetsmarknadspolitiken är ett oerhört viktigt inslag. En nation i arbete, som regeringen har lutat sig mot och fortfarande använder, både i Sverige och i andra länder, vad jag förstår av pressmeddelanden. Där talas det också om att bryta den onda cirkeln. Problemet med den skriften är inte de stora förhoppningarna och de goda önskningarna. Det är att metoderna inte bär. Jag försökte i mitt inlägg säga vad jag ifrågasatte. Jag menar att socialdemokraterna borde pröva att återställa flera av återställarna.
Fru talman! Jag noterade att tonen i Elver Jonssons inledningsanförande i debatten var mycket hovsam. Om jag läser i det betänkande vi behandlar här i dag ser jag bara tre punkter där Folkpartiet har en annan syn än regeringen på den förda politiken. Det gäller bl.a. arbetslivsutvecklingen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsrätten. Vi har från socialdemokraterna den synen att man inte kan lösa arbetsmarknadspolitiska problem genom att göra löntagarna rättslösa. Elver Jonsson nämnde själv att man skulle ta bort de hinder som arbetsrätten utgör, enligt honom. Men Elver Jonsson vet lika väl som jag att en arbetsrättskommission har tillsatts, som skall lösa dessa problem. Det är inte, som jag uppfattar det, någonting man skall lösa här i riksdagen. Finns det sådana hinder borde det lämpligen lösas mellan arbetsmarknadens parter, som också skall ingå i denna arbetsrättskommission. Därför tycker jag inte att vi skall föregripa det arbete som skall göras där. Man går ge kommissionen den tid som behövs för att se över de förändringar som behövs, så att arbetsrätten passar i Sverige. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen finns också en utredning på gång. Jag tror att det är viktigt att vi, som den socialdemokratiska regeringen gör och som den förra borgerliga regeringen faktiskt inte gjorde, får en ordentlig översyn av hela arbetslöshetsförsäkringen.
Fru talman! För att ta det sista först: Johnny Ahlqvist talar väl om en översyn av dessa frågor. Jag tycker att det är värt att notera att socialdemokraterna i det förgångna har varit starka motståndare till det. Jag ser den öppningen som så värdefull att den bör räknas Johnny Ahlqvist och socialdemokraterna till godo. Johnny Ahlqvist sade att jag var hovsam i tonen. Om det var ett beröm eller något annat var litet svårt att uttolka. Det var ju egentligen bara på tre punkter som Folkpartiet hade en annan mening, sade Johnny Ahlqvist. Men jag tycker att de är vitala, och det var fint att Johnny Ahlqvist repeterade dem. Förändringarna i arbetsrätten var teoretiskt inte särskilt stora, men de var psykologiskt viktiga. Det är därför det blir så olyckligt när man nu återställer dem. Det har dokumenterats att den statliga a-kassan fyllde en viktig funktion. Jag har faktiskt förhoppningar om att det kan komma en omprövning som gör att den formen räddas också för framtiden. Vi skall inte sätta slutgiltigt betyg i dag när det gäller ungdomsintroduktionen som ett medel för att hjälpa ungdomar in i arbetslivet. Men allting talar för att det blir en flopp. Det tycker jag vore illa, inte i något slags skadeglädje från oppositionen över att regeringen misslyckas med en åtgärd, utan därför att de unga som skulle kunna komma in på arbetsmarknaden får en betydligt sämre chans än med den förra regeringens modell. Ungdomspraktiken blev ändå väldigt framgångsrik. Johnny Ahlqvist sade att arbetsmarknadspolitiken ligger fast. Jag tror inte att det är så illa. Det skulle innebära att socialdemokratin satt fast, och det vore allvarligt. Den cementeringen skall vi hoppas att regeringspartiet inte fullföljer.
Fru talman! Man kan alltid göra en bedömning av om förändringarna i arbetsrätten var så små som Elver Jonsson vill göra gällande här. För de människor som sparkades ut från sin arbetsplats beroende på de förändringar man gjorde i turordningsreglerna, tror jag inte att förändringarna var så små. Den statliga arbetslöshetskassan var ingen succé, Elver Jonsson. Det finns i dag inte någon borgerlig företrädare som kan gå upp och plädera och säga att den statliga arbetslöshetsförsäkringen var så bra. Elver Jonsson säger också att den var allmän och obligatorisk. Men den var varken allmän eller obligatorisk, Elver Jonsson. Utformningen av regelverket i hela arbetslöshetsförsäkringen innebar att fler människor ramlade ut ur systemet än vad som kom in. Då tycker jag inte att man med bästa vilja i världen kan säga att detta var en allmän försäkring. Det är en kort tid som ungdomsintroduktionen har verkat. Jag förmodar att arbetsmarknadsministern själv kommer att redovisa de förslag till förändringar av regelverket som skall komma. Det är förslag som vi diskuterade även i utskottet, när vi godkände detta betänkande. Vi hade alla samma farhågor inför det. Jag tror att man kommer att återkomma ganska snabbt. Jag tror säker att ungdomsintroduktionen volymmässigt kommer att bli lika bra som ungdomspraktiken.

Fru talman! Jag kan också hålla med Johnny Ahlqvist när han uttrycker sina farhågor om de stora riskerna för att vi hamnar i en konstant massarbetslöshet. Men frågan är vad man från regeringens sida, från socialdemokratins sida, vill göra för att vi inte skall hamna i denna situation. Under senare delen av förra året hade vi en positiv utveckling av statistiken, då antalet sysselsatta i vårt land ökade rätt rejält. Men denna utveckling bröts vid årsskiftet, enligt den statistik som finns. Efter årsskiftet har antalet anställda i vårt land inte ökat. Det vore intressant att få reda på vilka slutsatser Johnny Ahlqvist drar av det. AMS vårprognos har citerats här tidigare. Den kom häromdagen. Där pratas om att man räknar med AMS motsvarande andel till 11,4 %. Det är alltså en nedgång med mindre än 1 % under ett år, i ett läge då vi de facto är inne i en ganska kraftig konjunkturuppgång. Trots detta sjunker alltså inte arbetslösheten mer än mycket marginellt. Om vi då inte skall hamna i en situation där vi varken lever upp till AMS prognoser eller finansplanens prognoser om en 10 procentig arbetslöshet 1998, måste det till nya radikala åtgärder. Det skulle vara intressant att få reda på vad socialdemokraterna har för hemliga kort i rockärmen, som kan göra att vi undviker att hamna i denna situation.
Fru talman! Det är fantastiskt att höra Elving Andersson efterlysa nya, radikala åtgärder. Det är så som jag sade inledningsvis. Vilka alternativ har oppositionen? Om man ser på vad som skiljer Centerpartiets förslag från den politik som regeringen föreslår, är det precis samma punkter som jag räknade upp för Elver Jonsson när det gällde Folkpartiet. Det är mera ALU, den statliga a-kassan och ungdomspraktiken. Jag har efterlyst oppositionens förslag. Tyvärr kan vi konstatera att det enda som finns är de punkter som jag har räknat upp. Varför avbröts den positiva utvecklingen i januari? Det kan finnas många skäl till det. Jag tror att ett av skälen var att företagare valde att avvakta de beslut som skulle komma i riksdagen, som kunde innebära att de fick hjälp med att anställa folk genom bättre bidrag. Elving Andersson tog också upp att man ville stoppa rundgången i arbetslöshetsförsäkringen. Det är dags för Elving Andersson att presentera vad han vill göra. I det ena andetaget säger han att vi skall ha flera ALU-platser, därför att vi måste stoppa utförsäkringsriskerna, och samtidigt ondgör han sig över att det är en rundgång i den återställare som vi gjorde med a-kasseförslaget. Det är dags för Elving Andersson att försöka komma ned på det ena eller det andra benet i debatten.
Fru talman! Jag är ganska trött på Johnny Ahlqvists sätt att argumentera när han debatterar de här frågorna. I varje debatt - inte bara med mig utan också med andra - när man frågar vilka åtgärder som Socialdemokraterna vill vidta för att bryta utvecklingen, för att inte leva upp till de mycket dystra framtidsprognoserna, får man i stället för svar ständigt en motfråga, nämligen vilka alternativ oppositionen har. Vem är det som har regeringsansvaret i det här landet för närvarande och därmed skyldighet att ta initiativ? Vi har dessutom, herr Johnny Ahlqvist, från Centern och övriga oppositionspartier redovisat våra alternativ. Men Johnny Ahlqvist har tydligen utvecklat ett mycket avancerat system för selektiv hörsel, så att han bara väljer det han vill höra. När vi redovisar våra alternativ, inte minst i den ekonomiska politiken och på andra områden för att få fart på jobben i vårt land, väljer han att inte höra. Låt oss nu äntligen få reda på vilka förslag och åtgärder som Socialdemokraterna har, vilka hemliga kort de har i rockärmen, för att vi skall få en utveckling som går åt rätt håll! Det är också intressant att höra Johnny Ahlqvist dra slutsatserna av att den positiva utvecklingen bröts vid årsskiftet. Han ser inte något som helst samband mellan de kraftigt höjda löneskatterna och alla återställarna på arbetsrättens område. Jag ser däremot ett ganska tydligt samband.
Fru talman! Jag beklagar om Elving Andersson är trött på att höra mig i debatterna. Vi kanske får göra så i framtiden att han och jag tar varannan debatt. Jag kan inte sätta mig över det demokratiska valet, där jag är vald till Sveriges riksdag fram till 1998. Det får Elving Andersson ha överseende med. Våra alternativ är redovisade i det betänkande som vi skall fatta beslut om här i dag. Betänkandet bygger på dem. Jag har efterlyst ytterligare alternativ från Elving Andersson. Han hade ett förslag i sin motion, om ett personligt rekryteringsstöd. Det är vad Centern har presenterat, utöver det som finns i budgetpropositionen. Vi bygger våra arbetsmarknadspolitiska förslag på budgetpropositionen. Det kommer naturligtvis ytterligare förslag från den socialdemokratiska regeringen. Jag säger till Elving Andersson som jag sade till Hans Andersson: Vår politik har haft genomslag i ungefär tre månader. Det som annars gäller är tidigare fattade beslut. Jag tycker att även den socialdemokratiska regeringen skall få en rimlig möjlighet att lägga fram förslag och se vad som kommer att hända med sysselsättningspolitiken. Jag påstår inte att det finns något samband mellan höjda skatter och bromsningen av arbetstillfällena. Jag bygger det på precis samma antagande som den borgerliga regeringen byggde sin ekonomiska politik på. Det var att sänkta arbetsgivaravgifter och sänkta skatter ger flera arbetstillfällen. Det gjorde de inte under den förra mandatperioden. Jag tycker att Elving Andersson skall vara litet försiktig, eftersom han tillhör det parti som hade arbetsmarknadsministerposten under den förra regeringsperioden.

Fru talman! Jag tackar Johnny Ahlqvist för förståelsen för min framställning om att skapa en grön offentlig sektor med gröna jobb. Men jag vill bara fråga hur man kombinerar detta med höjda arbetsgivaravgifter, som Socialdemokraterna införde tillsammans med Vänsterpartiet i januari i år. Vi ville införa en skatteväxling, med sänkta arbetsgivaravgifter, för att stimulera bl.a. gröna jobb och för att få fram en energi och miljövänlig produktion. Jag vill också höra hur Johnny Ahlqvist ställer sig till en arbetstidsförkortning, som jag pratade om. Det skulle ge 130 000 nya jobb, som säkert skulle vara välkomna, när arbetslösheten är så hög. Vi vet att det skulle ge besparingar i form av mindre arbetsskador och mindre sjukskrivningar. Jag har tidigare pratat om byggbranschen och att en arbetstidsförkortning skulle hjälpa till att minska arbetsskadorna. Vi vet att belastningsskadorna, bl.a. i byggbranschen, utgör 74 %
Fru talman! När det gäller de höjda arbetsgivaravgifterna, återställde vi dem till den nivå som vi tyckte var rimlig. Jag vet inte hur Miljöpartiet gör sina beräkningar om arbetstidsförkortningen. Jag förmodar att Miljöpartiet menar att löntagarna skall kompenseras för arbetstidsförkortningen med högre lön. När man läser Miljöpartiets förslag verkar det som om det inte kostar någonting alls att genomföra arbetstidsförkortningen. Jag vill inte föregripa Arbetstidsutredningen, som skall titta på frågan om arbetstidsförkortning. Är Barbro Johanssons lösning att det är de människor som har de höga lönerna, de som kan klara detta, som skall få en arbetstidsförkortning? Jag tror inte att ett vårdbiträde med 8 000-10 000 kr i månaden kan undvara de 2 500 kr som en sänkning till den nivå ni föreslår skulle innebära. Det skulle vara intressant om Miljöpartiet ville redovisa de positiva rapporterna från Europa om ett direkt samband mellan förkortad arbetstid och fler arbetstillfällen. Jag har inte kunnat hitta de rapporterna, varken från Tyskland eller från Frankrike, som tidigare åberopats.
Fru talman! När det gäller beräkningen av de 130 000 nya jobben, har vi beräknat att ungefär en tredjedel av den frilagda tiden skall ge nya jobb. Det är inte så att vi har räknat med 100 % täckning, därför att det skulle bli tre gånger så mycket. Vi vet att det har gjorts försök med arbetstidsförkortning bland offentliganställda, bl.a. i Kiruna och Södertälje. Det är huvudsakligen kvinnor med låga löner som arbetar där. På Södertälje lasarett och även i Kiruna har man sett att sjukskrivningarna har minskat. Försöken har gjorts inom befintlig budget, så man har verkligen lyckats. När jag pratar om hur man skall finansiera detta, menar jag att det naturligtvis är arbetsmarknadens parter som måste komma överens om hur detta skall betalas.
Fru talman! Skall jag då tolka Miljöpartiets förslag så att Sveriges riksdag skall fatta beslut om en generell arbetstidsförkortning men att frågan om hur man skall överleva därefter överlämnas åt arbetsmarknadens parter? Det är ett nytt sätt att diskutera politik i kammaren. Jag har ännu inte sett någon utvärdering från Kiruna. Enligt direktiven skall den arbetstidsutredning som vi har tillsatt titta på detta, på de tyska exemplen och på de förslag om arbetstidsförkortning som Metall i Sverige har. Skillnaden är att Barbro Johansson kräver att vi genom beslut här i kammaren, vid omröstningen om betänkandet i morgon, skall säga att vi förkortar arbetstiden. Jag har inte tillräckligt bra underlag för att föreslå det direkt här, men det är vad
Fru talman! Jag reagerade när Johnny Ahlqvist i sitt anförande talade om att man nu höll på att städa upp efter de tidigare regeringsåren. Det var just den attityden som jag ville att vi skulle komma bort från i den här debatten. Alla vet ju att ansvaret för vad som har hänt under de senaste åren, för den situation som vi har i dag när det gäller både den ekonomiska politiken och arbetslösheten, får spridas ut över ett antal tidigare år, både under 70 och under 80-talet, på de regeringar som då hade ansvaret. Varför inte erkänna att allt man gjorde på den tiden kanske inte var så lyckat? Varför inte försöka ta ett ansvar också för detta? Det var också under 1991, då Socialdemokraterna till största delen hade regeringsansvaret, som kurvorna verkligen stack i väg åt fel håll på alla punkter. Det är just attityden att socialdemokratin står för allt rätt, medan övriga gör allt fel, som vi måste komma bort från, om vi skall försöka finna de gemensamma lösningarna. Varför inte försöka bryta sig ur retoriken och diskutera dagens situation och vad vi kan göra tillsammans? Varför inte ta upp just ungdomsintroduktionen, som redan har diskuterats i ett replikskifte? Vi kan ju redan börja skönja facit, dvs. att det här inte är så lyckat. Det kan göra att vi förvärrar situationen för ungdomar. Varför inte ta möjligheten att säga att det här inte var så bra och att vi skall gå tillbaka eller utveckla tidigare system? Varför inte ha en sådan attityd, Johnny Ahlqvist?
Fru talman! Vi förde många debatter om ungdomsintroduktionen, som var vårt alternativ även under den förra mandatperioden. Jag uppfattade då inga signaler om att man var beredd att vidareutveckla ungdomspraktiken, som var ert alternativ till anställning, så att ungdomarna där skulle få samma skydd som övriga löntagare. Det är därför som vi lägger fram förslaget om ungdomsintroduktionen. Där gör man inte ungdomarna rättslösa, som man faktiskt gör inom ungdomspraktiken. Det är kanske dumt att hänga upp sig på uppstädningen efter den borgerliga regeringen, men det är bara att konstatera att arbetslösheten när vi lämnade regeringsmakten ifrån oss var 2 % men att det faktiskt var ett något högre tal när vi kom tillbaka. Jag kan inte säga annat än att vi får ta på oss en del av ansvaret för 80-talet. Dan Ericsson gick ända tillbaka till 70-talet, då en borgerlig regering styrde och ställde i landet. Det är lätt att säga att det var vår politik under 80-talet som skapade problemen, men jag satt här i riksdagen även under 80-talet, och jag kan inte komma ihåg att det när vi försökte genomföra de nödvändiga åtstramningarna fanns stöd från några av de övriga partier som är representerade i kammaren i dag.
Fru talman! Johnny Ahlqvist talar om att ungdomarna är rättslösa i ungdomspraktiken. Jag tycker att det är litet vårdslöst. Varje system eller åtgärd kan naturligtvis missbrukas på något sätt, men ungdomspraktiken har ändå medfört att vi har tiotusentals ungdomar i sysselsättning, och den har också i många fall lett till fasta anställningar. Det var ett bra och etablerat system, som nu dessvärre avvecklas till förmån för något som enligt vad vi kan se i dag inte har blivit vad regeringen räknar med. Jag menar att man då måste ha förmåga att ompröva sina ställningstaganden. Kristdemokraterna har väl vidare,Johnny Ahlqvist, inte något större ansvar för de beslut som togs här i riksdagen under 70 och 80-talen. Då fanns vi inte här som enskilt parti och i form av en riksdagsgrupp. Jag skulle alltså kunna friskriva oss helt från detta, men det är inte så den politiska debatten inför framtiden skall föras i dag, utan vi måste se till dagens problem och på vilka punkter vi skall kunna komma överens för att skapa ett större förtroende, ute på marknaden och ute bland folk, för den politik som bedrivs. Jag tror att det är det som är väsentligt i dag.
Fru talman! Jag skall inte avvisa Dan Ericssons utsträckta hand. Jag tror nog att vi i utskottsarbetet även under våren och resten av den här mandatperioden kommer att hitta konstruktiva lösningar för en så långt som möjligt aktiv och bra arbetsmarknadspolitik.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag har lyssnat på den diskussion som har förts, och jag har stor respekt för det arbete som arbetsmarknadsutskottet har lagt ned på att gå igenom regeringens proposition, för att samla ett så brett stöd som möjligt i riksdagen för de åtgärder som denna sedan skall bestämma sig för. Jag tänker i mitt anförande säga något om framtiden, men jag skulle först vilja säga att när den nya regeringen tillträdde i oktober månad 1994 var läget i Sverige rätt bekymmersamt. Vi hade en massarbetslöshet och en gigantisk och snabbt växande statsskuld. 1993 till 237 miljarder kronor - 237 miljarder! Kanslihusets prognoser pekade på ett liknande budgetunderskott och upplåningsbehov för 1994. Detta var de två arbetsuppgifter som regeringen och även den nya riksdagen hade att ge sig i kast med. Ansvaret för att det såg ut på det här sättet vilade mycket tungt på alla de ledamöter i riksdagen som fram till dess hade haft möjlighet att påverka både arbetslösheten och statsskulden. Det var utgångsläget för vårt arbete. Vi har gjort en del, ofta i mycket bred enighet i Sveriges riksdag, med ordentliga majoriteter. De beslut som har tagits av riksdagen och som är på väg genom riksdagen pekar enligt Konjunkturinstitutets bedömning på att vi från ett utgångsläge med ett budgetunderskott om ca 240 miljarder kronor kommer att gå ned till under 100 miljarder, i storleksordningen 96 Detta är ingen idealisk situation. Vi har fortfarande ett upplåningsbehov om nästan 100 miljarder, men jag tycker ändå att alla ni som sitter i parlamentet kan säga att vi har åstadkommit något under de gångna fem, sex månaderna. Vi har gått från ett underskott om 240 miljarder till ett underskott om 96 miljarder. Det är ingen liten arbetsinsats som Sveriges riksdag har gjort under dessa månader. På samma sätt kan man säga om arbetslösheten. Den var i utgångsläget i storleksordningen 13 - 14 %, och den kommer 1996 att vara alldeles för hög men kommer att ha minskat lika snabbt som den minskade under de bästa åren på 80-talet. Det är den kraftigaste sysselsättningsökning som vi har haft under någon period på mycket länge. Detta har riksdagen kunnat ena sig om. Förhoppningsvis är det också ett resultat av det som regeringen har försökt föra fram till riksdagen och fått dennas stöd för. Jag vill ändå säga att vi fortfarande har en mycket lång väg kvar. Vi har gjort en del under dessa månader med budgetunderskottet och arbetslösheten, men vi har långt kvar, och läget är fortfarande väldigt allvarligt. Vi har en svår uppgift. Det hör till att alla skall berätta om det svåra och besvärliga. Jag tänker också säga någonting om det ljusa och hoppfulla. Det finns mycket viktiga inslag som ändå går åt rätt håll, och jag tycker att vi skall lyfta fram dem just i dag. Bytesbalansen visar ett enormt överskott. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning kommer bytesbalansen för 1995 och 1996 att ge ett överskott om 112 700 miljoner kronor. Sverige säljer för mycket mer än vi vad vi köper för. Från att ha haft en bytesbalans på ungefär noll har vi nu en mycket stark bytesbalans. Sverige lever inte på lån. Vårt land är i dag en kapitalexporterande nation. Däremot har vi fortfarande en obalans mellan den privata och den offentliga sektorn. Vi har ett stort och allvarligt underskott i den offentliga sektorn men samtidigt ett ännu större sparande i den privata sektorn. Det gäller nu att se till att denna sparvilja omvandlas till en vilja att investera. Även därvidlag finns mycket tydliga positiva signaler. Enligt den senaste prognosen för industriinvesteringarna beräknas dessa i år stiga med 35 %. I basindustrin väntas investeringarna öka med 60 % under 1995. Sammantaget beräknas investeringarna i Sverige under 1995 stiga med 111⁄2 % och fortsätta med nästan samma volymökning också under 1996. Sverige är också starkt rustat när det gäller det nya samhälle som växer fram. Den nya teknologi som nu får sitt genombrott i världen ligger långt framme i Sverige. Det är långt mer än EU genomsnittet, och Sverige ligger faktiskt i topp i världen när det gäller investeringar i informationsteknik. Också när det gäller infrastrukturen i stort ligger vi långt framme. Enligt de senaste undersökningarna rörande vad som kallas företagsrelevant infrastruktur är vi i det avseendet på ledarplats i Europa.

Ibland har debatten skymts av deras kritik, nämligen när de fallit in i de gamla värderingarna. Men när de i analysen funderade över hur det såg ut för Sverige sade ändå dessa ekonomer att vi avskaffade fattigdomen. Orsaken var att vi hade en stark koppling mellan välfärdssystemets försäkringslösningar och arbetslinjen. Det var den starka koppling som vi hade. Arbetslinjen är alltså central, och den har gett Sverige stora sociala fördelar. Hur ser det då ut då det gäller sysselsättningen? Som jag sade inledningsvis så ökar sysselsättningen kraftigt. Ungefär 75 000 jobb har tillkommit under det senaste året, men fortfarande är arbetslösheten mycket hög. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen står drygt en halv miljon människor fortfarande utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är långt kvar till att blåsa faran över när det gäller budgetunderskottet, och i samma situation är vi när det gäller arbetslösheten. Dagens debatt här i kammaren handlar ju om arbetsmarknadspolitiken och det behandlingsprogram mot arbetslösheten som regeringen har lagt fram. Vad vi har presenterat i det handlingsprogrammet är en gradvis omläggning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, en stark koppling till just det som de amerikanska ekonomerna berömde oss för: den starka kopplingen mellan arbetslinjen och välfärdssystemet. Där ligger också idén om att vi med en stark koppling mellan välfärdssystemet och arbetslinjen snabbare åstadkommer ekonomisk tillväxt. I "En nation i arbete" säger vi att arbetslöshetsbekämpningen inte bara är en fråga för arbetsmarknadsministern - och för delen också för arbetsmarknadsutskottet i riksdagen - utan också för hela parlamentet, liksom för hela regeringen. Alla politikområden måste involveras i arbetslöshetsbekämpningen. Därför tycker jag att det är viktigt att säga att det är naturligt för oss att arbetslöshetsbekämpningen skall vara en betydande del av den ekonomiska politiken, som skall handla om arbetslöshetsbekämpning. Även investeringarna, satsningen på utbildning och skattepolitiken skall dra åt samma håll. Det är i förvissningen om att endast en samlad politik mot arbetslösheten kan ge resultat som regeringen har samlats kring detta program. Därför tycker jag att det finns anledning att säga några ord om den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som under de senaste månaderna har ifrågasatts av ett antal debattörer. Det gäller då den aktiva arbetsmarknadspolitik som har gjort att Sverige avskaffat fattigdomen och som har inneburit just att vi har en mycket hård och stark koppling mellan välfärdssystemet och arbetslinjen. Några delar har blivit hårt kritiserade. Arbetsmarknadsutbildningen är en sådan del. För mig framstår det som orimligt att arbetsmarknadsutbildningen inte skulle vara en väsentlig del av arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker att det finns mycket som stödjer den uppfattningen. För 15 år sedan kunde en person som saknade speciell kompetens söka hälften av de lediga jobben. I dag är motsvarande siffra så låg som 7 %. Det är klart att vi behöver arbetsmarknadsutbildningen för att kunna ge de människor som saknar ett riktigt jobb en chans att komma tillbaka. Arbetsmarknadsutbildningen behövs för övrigt av många skäl. Man säger att de är för höga och att människor passiviseras. Där har man fel. Just därför att vi i Sverige har en så stark koppling till inkomsten för att klara en bra sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsförsäkring har vi en enorm drivkraft när det gäller att söka sig tillbaka till ett jobb. Regeringen har lagt ner tid och kraft just på att stärka arbetslinjen i alla de här försäkringssystemen under de månader som vi har jobbat. Det är viktigt att framhålla detta. Sammantaget kan jag säga att den här typen av aktiv arbetsmarknadspolitik också förhindrar att människor länge står utan ett riktigt jobb. Jag uppskattar den breda uppslutning som ändå finns i riksdagen kring den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att vi är många som sluter upp kring denna och att vi alla engagerar oss för att bekämpa arbetslösheten. Faran finns nämligen just nu när konjunkturen vänder uppåt att de som har jobb inte längre känner sig engagerade i att bekämpa arbetslösheten. Varslen är nu på rekordlåg nivå, och hoten för dem som är i arbete är just nu mycket mindre än vad de var när varslen var mycket omfattande. Därför kan det också hända att solidariteten urholkas. Jag ser dock inte att det är på det sättet, för det finns en bred uppslutning i parlamentet bakom just denna idé. Det är jag väldigt glad över.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att säga att det när jag lyssnar på arbetsmarknadsministern känns litet overkligt. I dag har långräntan överskridit 11 %. Vi ligger på ett ecuindex på över 1,30. Alla vet att detta beror på att omgivningen nu har ledsnat på vad regeringen gör. Inte minst har man tröttnat på Anders Sundströms fögderi. Vad gör Anders Sundström i det läget? Jo, han säger att det finns väldigt mycket positivt att ta fasta på. Jag håller med Anders Sundström om detta, men jag tror att alla de som nu underkänt vad regeringen gjort hade väntat sig att Anders Sundström skulle säga vad regeringen skall göra för att få ned räntan. För varje dag långräntan ligger på den nivå där den ligger slås nya arbetstillfällen ut. För varje dag långräntan ligger där den ligger brakar regeringens budgetprognoser genom alla tänkbara tak. För varje dag långräntan ligger där den ligger undergrävs våra möjligheter att hålla sysselsättningen uppe i det ögonblick konjunkturen ofrånkomligen vänder neråt. Arbetsmarknadsministern är skyldig oss ett svar på frågan om vad regeringen gör nu. Det som regeringen presenterade i januari ägnar ju marknaden timme efter timme åt att försöka upplysa regeringen om att den inte längre har förtroende för. Anders Sundström citerar, som ett svagt litet halmstrå, amerikanska och andra rapporter där man har värderat hans fögderi. Det slår en med viss häpnad hur ensidigt Anders Sundström läser den kritik som riktas mot honom. Varje del av de rapporter som säger att det finns någonting i det socialdemokratiska förgångna som vi har förståelse för ropar arbetsmarknadsministern hurra och citerar det i all oändlighet. Men de slutsatser som säger att denna politik inte längre fungerar förtränger Anders Sundström. Anders Sundström är skyldig oss ett svar på frågan: Vad tänker regeringen göra nu för att ge de människor nytt hopp som i dag är drabbade av arbetslösheten?
Herr talman! Det är inget fel på Per Unckels retorik. Jag tänkte tala om dagsläget, men först måste vi titta tillbaka. Under den tid Per Unckel satt med i regeringen fördubblades statsskulden. Arbetslösheten tredubblades, långtidsarbetslösheten femdubblades och budgetunderskottet sexdubblades. Marknaden gillade naturligtvis inte detta. Under de månader som vi har varit i regeringställning har vi tillsammans med parlamentet åstadkommit åtgärder som förstärker statsbudgeten. Budgetunderskottet minskar från i storleksordningen 240 Det behövs ingen större pedagogisk talang för att beskriva skillnaden i färdriktning mellan det vi gör och det ni gjorde. Arbetslösheten går nu ner. När det gäller statsbudgetunderskottet blir det en förbättring. Det här är vad vi gör. Men sedan är frågan om det vi gör är tillräckligt. Att söka råd hos Per Unckel, som under sin period i regeringen lyckades med konststycket att sexdubbla budgetunderskottet, tror jag inte är speciellt klokt. Att söka råd hos Per Unckel då det gäller arbetslöshetsbekämpning genom att ifrågasätta kollektivavtalet är heller inte en speciellt bra väg att vandra. För vår del går det åt rätt håll. För er del gick det åt fel håll.
Herr talman! Jag börjar med att tacka arbetsmarknadsministern för berömmet av min retoriska förmåga. Jag är ledsen att jag inte kan säga samma sak om Anders Sundströms förmåga att svara på frågor. Anders Sundström beskrev vad som hände under de år som jag hade förmånen att sitta i regeringen. Han glömde att säga att arbetslösheten började öka och budgetunderskottet med denna långt innan moderaterna var i närheten av kanslihuset. Han glömde också att säga att vi vände ekonomin åt rätt håll våren 1994. Precis som Elving Andersson i ett tidigare replikskifte har påpekat har vi efter tre månaders socialdemokratisk skattehöjningspolitik fått erfara att det vände åt fel håll igen. Anders Sundström har glömt att upplysa kammaren om att hans prognoser, dystra som de var från januari 1995, nu har blivit ännu dystrare i AMS vårprognos. Detta, Anders Sundström, är inte att vandra åt rätt håll. De därute som bedömer vad regeringen gör behöver ett svar på vad regeringen skall göra nu. Anders Sundström behöver alls inte ta något råd från mig. Han får gärna ta politiken och kalla den sin egen. Han får egentligen ta vilken politik som helst, bara han kan visa att den leder till resultat och att människor kommer i arbete. Han kan inte bara sitta på statsrådsbänken och säga att saker och ting går åt rätt håll och att ljusningen finns bakom dörren, därför att marknaden därute har redan berättat hur den faktiskt bedömer det som Anders Sundström gör. Med Anders Sundströms egna prognoser skall 10 % av svenska folket vara arbetslösa under 1998, om den prognosen nu till äventyrs skulle hålla. Vad är Anders Sundströms besked till de människor som i det stora antal som de tio procenten representerar riskerar att förlora, det mest meningsfulla av allt, nämligen ett ordentligt arbete. Vårt program finns i vår motion. Anders Sundström må tycka som han vill om det, men vi vet att den politiken kommer att fungera.
Herr talman! Vi vet att den politiken kommer att fungera, sade Per Unckel. Ja, Per Unckel, var det inte den politiken ni bedrev, som ni visste skulle fungera. Den politiken resulterade i en gigantisk statsskuld, en massarbetslöshet och en krona som vi var tvungna att släppa. Jag tror att vi alla skulle tjäna på att inte vara lika tvärsäkra som Per Unckel är, för sanningen är ju att det inte finns någon mirakelmedicin som på två månader, ett år eller två år återställer det som parlamentet försatt oss i, nämligen massarbetslöshet och gigantisk statsskuld. Jag håller gärna med om att 10 % arbetslöshet, 5 % öppen arbetslöshet och 5 % i åtgärder är alldeles för mycket. Jag håller gärna med om att det är helt oansvarigt att släppa i väg ett budgetunderskott till 240 miljarder kronor. Men jag är samtidigt så realistisk att jag inser att det tar litet tid att rätta till det som blev galet. Hur lång tid det tar är svårt att veta. Det kommer att ta tid. Det kan gå fortare, och det kan ta längre tid. AMS prognoser liksom för övrigt andra prognoser som har presenterats har alla ett gemensamt, att det blir bättre. Sysselsättningen ökar, budgetunderskottet minskar, investeringarna ökar, tillväxten kommer tillbaka efter att ha varit i ekonomisk tillbakagång. Låt oss resonera, Per Unckel, om vad vi kan göra för att få denna kraft att gå snabbare i stället för att leta oss tillbaka till den period då det gick åt fel håll.
Herr talman! Låt mig först instämma i ett par uttalanden som arbetsmarknadsministern gjorde i sitt inlägg, dels behovet av en helhetssyn - det är inte inom arbetsmarknadspolitiken som man främst skapar grunden för nya jobb - dels behovet av en aktiv arbetsmarknadspolitik. I de principiella inställningarna finns det ingen skillnad oss emellan. Däremot har vi olika uppfattningar om vilken väg man skall välja och hur vi skall tackla de konkreta sakfrågorna. Anders Sundström redovisar ett antal positiva trender i bytesbalansen, industriinvesteringarna osv. Det är naturligtvis viktigt att ta till vara de positiva strömningar som finns. Men dessa strömningar är ju inte resultatet av den socialdemokratiska regeringspolitiken, utan de började en ganska lång tid före regeringsskiftet. Det är resultatet av den förra regeringens politik på ett antal områden, som kritiserades mycket hårt och konsekvent av den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. När vi sedan kommer över till arbetslösheten och de dystra prognoserna vill jag ställa en fråga till arbetsmarknadsministern, liknande den jag tidigare ställde till utskottets ordförande. Vad drar arbetsmarknadsministern för slutsatser av att den positiva trenden när det gäller sysselsättningen i vårt land nu har brutits och AMS i sin vårprognos har fått revidera de tidigare prognoserna? Vilka åtgärder är han beredd att vidta för att inte de mer dystra prognoserna som nu kommer skall förverkligas?
Herr talman! När det gäller den förra regeringens insatser vill jag börja med att säga till Elving Andersson att den förra regeringen inte hade någon lätt arbetsuppgift. Men jag tycker ändå att jag kan vara kritisk på en punkt. Jag anser nämligen att den regeringen hanterade konjunktursituationen på ett dåligt sätt. Man försvårade konjunkturen i stället för att förbättra den. Det blev en onödigt djup konjunkturnedgång i Sverige. Det var ju det som skilde Sverige från många andra länder, och det tycker jag att det finns anledning att vara väldigt kritisk mot. Sedan tycker jag att Elving Andersson, medvetet eller omedvetet, använder arbetslöshetsstatistiken på ett felaktigt sätt. Det är ju allmänt känt att det är kallt på vintern och varmt på sommaren i Sverige och att arbetslöshetstalen ökar på vintern och minskar på sommaren. Så har det varit under alla år. Även 1995 inträffade denna fantastiska händelse. Men om man så att säga säsongsrensar arbetslöshetsstatistiken, finner man att sysselsättningen fortsätter att öka. Den ökar inte lika snabbt som vi bedömde under de senaste månaderna år 1994, vilket framför allt sammanhänger med att räntenivån fortfarande är alldeles för hög och att den naturligtvis bromsar sysselsättningsökningen. Men det är ändå en mycket stadig uppgång. Den reala ekonomin fungerar mycket bra. Investeringarna ökar kraftigt, bruttonationalprodukten växer, tillväxten i hela ekonomin är god och därmed sysselsättningsökningen. Det är viktigt att komma ihåg att det är på det sättet. Däremot skulle jag vilja säga till Elving Andersson att steget därifrån till att känna sig nöjd är väldigt långt.
Herr talman! När det gäller vädret och temperaturen hade jag inte klart för mig att det var så mycket kallare i januari än i december, men det kanske är fallet. Men jag tvivlar på att det haft så stort genomslag i arbetsmarknadsstatistiken för de två månaderna. Oavsett vilken statistik man läser visar de ett ganska tydligt trendbrott kring årsskiftet. Vi hade en relativt god ökning under hösten som planade ut. Någon statistik visar en svag minskning, medan någon visar en svag ökning. Men de visar ett ganska tydligt trendbrott. Jag tycker att arbetsmarknadsministern bör dra vissa slutsatser av statistiken liksom av AMS Nu säger Anders Sundström att han inte är nöjd med nivåerna. Därför hoppas jag att arbetsmarknadsministern använder sin återstående repliktid för att tala om för mig vad man skall göra, eftersom man inte är nöjd med de prognoser som man ser framför sig. Slutsatsen måste ju bli att man vidtar ett antal åtgärder. Jag har ju lyssnat på arbetsmarknadsministern tidigare. Tyvärr saknar jag i alla dessa diskussioner förslag till åtgärder för att inte massarbetslösheten i denna högkonjunktur skall cementeras fast på drygt 10 % så att vi går in i nästa lågkonjunktur med samma höga nivå, för då blir situationen fullständigt oacceptabel. Jag vill avslutningsvis låna en replik ur en artikel i LO-tidningen den 27 januari i år. Arbetsmarknadsministern hade deltagit i ett möte i Småland, där han av den arbetslösa Ulrika Lundberg, som var besviken efter mötet, fick kommentaren: Han kommer bara med en massa tomma ord. Tyvärr tvingas jag erkänna att jag instämmer i Ulrika Lundbergs kommentar.
Herr talman! Det är faktiskt så, Elving Andersson, att sysselsättningen varierar under året. Den är lägre under vinterhalvåret. Så har det varit under alla år under just dessa två månader. Det har Elving Andersson möjlighet att ta reda på, om han inte tror på vad jag säger. Sysselsättningen fortsätter alltså att öka, vilket är viktigt. Är jag nöjd med vad vi hittills har åstadkommit? Ja, jag är nöjd med det vi har klarat av under de här månaderna. Men naturligtvis trodde ju ingen i regeringen att vi i mars-april 1995 skulle kunna sätta oss med armarna i kors, luta oss tillbaka och säga att vi nu har åtgärdat arbetslöshetsproblemet och budgetunderskottet. Naturligtvis trodde vi inte det. Problemen var alldeles för stora för att dessa månader skulle räcka. Just nu jobbar vi med kompletteringspropositionen. Och i det sammanhanget är det självklart - och det vill jag gärna säga - att vi lyssnar på och tar intryck av de synpunkter som framförs här i parlamentet. I den mån vi finner dessa synpunkter riktiga kommer vi att ta till oss dem. Detta gäller också för den övriga arbetsmarknadspolitiska debatten. Det som gläder mig är ändå att det finns en mycket stor majoritet i Sveriges riksdag som argumenterar för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi pratar om vilka åtgärder vi skall använda oss av, och det är positivt. Som tur är, är det en rätt liten grupp i parlamentet som argumenterar mot en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den gruppen kommer jag inte att lyssna på när vi jobbar med kompletteringspropositionen.
Herr talman! Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden och de svårigheter som finns där skulle man egentligen bli ganska högröstad. Men arbetsmarknadsministern uppträdde ju så timitt och vänligt att man nästan kommer av sig när det gäller decibeltalen. Han talade om ljuspunkter, förhoppningar och annat, men han glömmer en del av verkligheten. Det är ganska intressant att lyssna på den terminologi som arbetsmarknadsministern använder. Han säger att arbetslösheten är mycket hög och att han har upptäckt en rad ljuspunkter. Strax före valet - siffrorna då och nu är ganska identiska - lät det att det rådde massarbetslöshet. Men tydligen väljer man att bedöma verkligheten olika beroende på de olika roller man har. Jag vill anknyta till det som arbetsmarknadsutskottets ordförande sade, att det gällde att välja väg. Min fråga blir då: Vilken väg väljer socialdemokraterna och regeringen? Det var mycket hoppfullt att arbetsmarknadsministern i sin senaste replik sade att man inför kompletteringspropositionen skall ta till vara det som har sagts i detta hus och som man finner värdefullt. Det finns en hel del i de reservationer som har avgivits i arbetsmarknadsutskottet som det finns anledning att ta fasta på. Man förordar bl.a. en mer socialt inriktad åtgärdsarsenal än vad regeringen hittills har föreslagit. Det skall inte vara exportindustrin - som man sade här för några veckor sedan - som skall få en extraskjuts, en verksamhet som går så oerhört bra att Anders Sundström talar om den i berömmande ordalag. Jag vill understryka det som arbetsmarknadsministern säger, att det inte handlar om att man skall ta itu med arbetslösheten bara i Arbetsmarknadsdepartementet och i arbetsmarknadsutskottet, utan det är en fråga som gäller alla politikerområden. Då är det bekymmersamt att regeringen på det ekonomiska området har tappat greppet och att statsministern nu bagatelliserar och bortförklarar. Jag tror att arbetsmarknadsministern och regeringen måste ta problemen på betydligt större allvar än vad man hittills har gjort.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att statsministern redan i sitt installationstal inför riksdagen sade att den här regeringen skall vara en samarbetsregering. Efter de månader som har gått tycker jag mig kunna säga att det ändå finns ett sådant klimat här i riksdagen att det är möjligt att träffa uppgörelser med olika partier i en anda som präglas av samarbete och dialog. Det är klart att en så viktig politiska fråga som arbetslöshetsbekämpningen kräver ju breda lösningar och starkt stöd i parlamentet. Jag vill återigen säga att jag uppfattar att det finns en väldigt bred uppslutning kring den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är egentligen bara ett parti som mejslar sig ur på den punkten och som går emot den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Den andra stora politiska uppgiften att få ordning på ekonomin är starkt kopplad till möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Regeringen har tillsammans med riksdagen - det har ju krävts samarbete med något riksdagsparti för att få igenom de stora delarna av den ekonomiska politiken - gjort ett fantastiskt jobb under de månader som har gått. Man har under denna korta tid ändå lyckats att förstärka statsbudgeten med ca 115 miljarder kronor. Det är en gigantisk arbetsinsats som riksdagen har gjort. Jag tycker att det finns anledning att vara stolt över den insatsen. Men den hade bara varit möjlig under förutsättning att det fanns ett samarbetsklimat.
Herr talman! Återigen: Visst betyder det oerhört mycket hur det går med den ekonomiska politiken. Det är ju därför som det är så illavarslande att omvärlden nu har tappat mycket av den gamla tilltron till Sveriges möjligheter att häva sig ur den molndal som är så förödande. En procentenhets försämring innebär ett hårt slag mot räntekostnader och småhushyror och allt vad löntagarna nu har stora bekymmer med. Arbetsmarknadsministern sade att statsministern redan i sitt installationstal talade om en samarbetsregering. Vad det har blivit av detta finns det naturligtvis skilda synpunkter på. Men jag tror att det är olyckligt att man söker sig fram genom ett tuvhoppande och en politik som Ingvar Carlsson i opposition betecknade som à la carte-politik. Den politiken leder inte till fasthet, och då hjälper det varken med vänstergirar eller högersvängar. Det är därför som jag tidigare sagt att det behövs en samling mot mitten som är betydligt stabilare. Anders Sundström kommenterade inte det som jag sade om att arbetsmarknadspolitiken borde ha en mera socialt präglad inriktning, där vi ger mer pengar till dem som har det svårt på arbetsmarknaden och betydligt mindre till dem som har det välbeställt. När det gäller varslen bör Anders Sundström inte glömma bort att i oktober 1994 var antalet varsel rekordlågt till skillnad från oktober 1991, när Anders Sundströms partikamrater lämnade över ansvaret till den borgerliga regeringen. Då var antalet varsel rekordhögt, vilket tydde på att den politik som tidigare hade förts hade misslyckats. Vad vi nu behöver göra, utöver att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, är att här i riksdagen underlätta så att utvecklingen av räntorna dämpas, att kronan går upp och att de åskmoln som finns arbetsmarknadshimlen kan skingras.
Herr talman! Jag vill börja med den avslutande frågan om socialt präglad arbetsmarknadspolitik. Utifrån utskottsbehandlingen kan jag inte se att Folkpartiet skiljer sig från regeringen på den punkten. Folkpartiet föreslår ett rekryteringsstöd som - om jag har uppfattat det rätt - skall vara väldigt generellt. Egentligen skall det vara mera generellt än det riktade anställningsstödet. Man ställer inga krav på långtidsarbetslöshet. Det är ett större ekonomiskt stöd som ger en väldig frihet. Jag kan inte se att vi där skiljer oss. Om vi skiljer oss på någon punkt är det att Folkpartiet har en mer generell subvention för nyanställning än vad regeringen har föreslagit. Den andra frågan gäller den ekonomiska politiken. Där kan man mäta resultat på olika sätt. Ett sätt är att mäta den reala ekonomin. Vad händer i verkligheten? Jo, i verkligheten presenteras prognoser som säger att inflationen blir mycket låg, lägre än de tidigare prognoserna angav. Budgetunderskottet blir mindre än vad man tidigare har presenterat. Tillväxten blir starkare. Investeringsökningarna i näringslivet blir snabbare än vad man tidigare redovisade. Sedan kan det hända att de som värderar dessa besked ändå inte är nöjda. De vill se en ännu bättre utveckling. Därför sätter de riskpremier på Sveriges valuta eller Sveriges räntor. Men faktum när det gäller den reala ekonomin är ju att utvecklingen går snabbare uppåt än vad som förutsågs bara för någon månad sedan.

Herr talman! Jag hade blivit förvånad om jag hade fått beröm av Hans Andersson - det var ju ett tag sedan. Låt mig ta frågorna en efter en och försöka svara på dem. AMS budgetäskande bereder vi just nu i departementet inför kompletteringspropositionen. Det finns några synpunkter som jag tycker att det finns anledning att ta fasta på. En är att försöka att ha mer av målstyrning också i arbetsmarknadspolitiken, som ju genomförts inom många andra politikområden. Den andra frågan gällde kompetens. Det är en fråga som framför allt skall hanteras av parterna. Samhället har ett ansvar för de arbetslösa och ungdomar, dem som inte fick en chans till en utbildning. Där satsar vi väldigt kraftfullt just nu. Vi slåss för det. Vi slåss mot de krafter som nu angriper den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Men det behövs naturligtvis också i arbetslivet mer av kompetens. Där har Ulf Westerberg på regeringens uppdrag kommit med ett förslag i anledning av det EU-stöd som kommer att utgå till Sverige. I övrigt vill jag säga att vi för diskussioner med parterna på arbetsmarknaden om hur vi skall gå till väga när det gäller satsningar för dem som inte kommer i åtnjutande av kompetensen i företagen därför att de inte är tillräckligt starka. Den tredje frågan handlade om övertiden. Jag tror inte att vinstexplosionen är något bekymmer. Som jag kunde redovisa i mitt anförande följs den av kraftigt ökade investeringar. Basindustrin ökar sina investeringar med 60 % i år. Det visar om något att det händer väldigt mycket. Sist frågan om kommunsektorn. Regeringen återkommer om statsbidragen till kommunerna i samband med kompletteringspropositionen.

Herr talman! Jag har vid olika tillfällen den senaste tiden mötts av människor som är bekymrade över att exportindustrin går så bra och tjänar så mycket pengar. Jag är litet förvånad över sådana bekymmer. Vad Sverige behöver nu är faktiskt en betydligt större industrisektor. Under de svåra åren slogs en väldigt stor del av industrin ut. Industrisektorn behöver tjäna oerhört mycket pengar för att den skall kunna investera framåt, ha mer av förädlingsvärde och omfatta mer av framtidsprodukter. Låt oss titta på sådana företag som Ericsson. Vi ser att trots höga vinster plöjs i stort sett alla pengar ned i nya investeringar, till glädjande stor del i Sverige. Att regeringen understödjer industrins tillväxt med skatterabatter för utbyggnad av maskiner och byggnader, för nyanställningar i företagen det gagnar i förlängningen också vår gemensamma sektor. Det är i och för sig riktigt att vi också måste vårda folkhemmet, underhålla våra anläggningar, våra bostäder och offentliga lokaler. Vi tog fram ett program i höstas, och där diskuterar vi med anledning av uppgörelsen med Miljöpartiet vad som krävs i vår, i kompletteringspropositionen. Det återkommer vi till, så det kommer att finnas tillfälle att diskutera förslagen i riksdagen litet senare i vår.
Herr talman! Efter att ha hört Anders Sundströms anförande blev jag litet mera bekymrad än vad jag var när jag gick in i kammaren. Jag citerade i mitt anförande de senaste nyhetsbulletinerna om vad som händer ute i verkligheten. Man kommenterar bl.a. Konjunkturinstitutets senaste rapport som presenterats i dag. Den är skrattretande på sitt sätt. Man utgår från valutakurser och räntor som ligger långt ifrån dagens verklighet. När Anders Sundström nu på något sätt flyr från denna verklighet och försöker måla en annan bild blir jag bekymrad. Jag inser att regeringen inte ser riktigt allvarligt på situationen. Då kanske den inte heller har någon önskan om att försöka finna bredare gemensamma lösningar för att få ner arbetslösheten. Det bekymrar mig. Jag ställde två konkreta frågor till arbetsmarknadsministern i mitt anförande. Den ena handlade om den möjlighet som länsarbetsnämnderna har i dag att sluta avtal med kommuner och landsting för att erbjuda utbildning i stället för att offentligt anställd personal skall behöva gå ut i öppen arbetslöshet. Det är viktigt inte minst för oss i Östergötland - vi har talat om en Östgötamodell - att få ett besked för avtalen går snart ut. Kan ministern ge ett besked om att detta är någonting som man vill ha kvar och kanske återkommer med i kompletteringspropositionen? Den andra frågan handlade om ungdomsintroduktionen och ungdomspraktiken. Finns det ändå inte anledning att ompröva ställningstagandet och faktiskt ta vara på det positiva som fanns i ungdomspraktiken?
Herr talman! Vad som är verkligheten kan man fundera över. Titta på Konjunkturinstitutets rapport. Vad är det den redovisar för någonting? Ja, den redovisar konsumentpriserna, arbetskraftskostnaden, exporten och importen mätt i kronor och ören, produktionen, den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Är inte det verkligheten? Är det verklighet att raljera med de varor och tjänster som är producerade? Jag tycker faktiskt att det är verkligheten. Jag tycker att det finns anledning för oss i parlamentet att någon gång då och då berätta om verkligheten. Och verkligheten är den att det tillverkas varor som aldrig förr, att det skapas privata tjänster i större omfattning än på mycket länge, att inflationen är oerhört låg och att lönekraven är små i Sverige. Jag tycker att det är viktigt att säga detta, för det är faktiskt en del av verkligheten, som Dan Ericsson och jag har en skyldighet att berätta om. När det gäller eventuella justeringar av regeringens förslag till regelverk över arbetsmarknadspolitiken är det rimligt att vi väntar med att diskutera frågan till dess att vi har fått in synpunkter inför kompletteringspropositionen och inför behandlingen av kommunernas ekonomi. Jag har gett det svaret vid flera tillfällen i riksdagen tidigare, och jag ger samma svar i dag. Hur vi skall förhålla oss till kommunerna avgörs i väldigt hög grad av riksdagens ställningstagande i fråga om skatteutjämningssystemet. Det är den viktigaste enskilda åtgärden som bestämmer kommunernas ekonomiska utrymme. I samband med den är det också rimligt att ta ställning till hur vi skall behandla kommunerna när det gäller arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Verkligheten kan naturligtvis beskrivas på olika sätt. Det kommer vi väl aldrig ifrån. Men när man bedömer olika prognoser måste man också ta hänsyn till vilka ingångsvärden som funnits i prognoserna. Det allvarliga i dagens läge är att man i rapporter talar om att den svenska kronan rasar till nya bottennivåer. Man har talat om ett fritt fall. Instabiliteten och osäkerheten i regeringens politik om vilka åtgärder som skall vidtas för att lägga om kursen och kanske lätta litet för företagarna så att de får större möjligheter att anställa fler sopar undan det positiva som finns. Vi skall ta vara på det positiva. Jag är inte ute efter att måla allt i svart, men vi måste ändå se hur verkligheten är runt omkring oss. Ministern bekräftar i sin replik att man kanske inte tar situationen riktigt på allvar. Det är en tuff situation ekonomiskt och det är en tuff situation som visar fortsatt höga arbetslöshetssiffror. Det var därför jag i mitt anförande efterlyste litet mer av en sådan attityd från regeringens sida att man vill ta vara på en del av oppositionens förslag, att man vill söka ett sorts gemensamt synsätt som kan skapa ökad stabilitet och en ökad framtidstro också hos företagen. Jag har inte fått riktigt de beskeden. Det är därför jag faktiskt känner en större oro nu, efter den här debatten. Beskedet om länsarbetsnämndernas möjlighet att sluta avtal med kommuner och landsting om utbildning, arbetsmarknadsministern, kommer för sent när kompletteringspropositionen läggs fram. En del avtal upphör redan nu. Det är därför det vore så värdefullt att få ett besked just i dag om att den här möjligheten kanske skulle kunna fortsätta.
Herr talman! Jag vill understryka en gång till, så att det inte blir något missförstånd, att regeringen ser oerhört allvarligt på sin arbetsuppgift. Det är därför regeringen har gått till riksdagen med förslag om förstärkningar av statsbudgeten på 115 miljarder kronor under sina första månader. Det är därför regeringen säger att vi i kompletteringspropositionen också skall fortsätta den precisering som vi gav uttryck för i budgetpropositionen då det gäller besparingar. Det är därför som ni i morgon skall ta ställning till det mest omfattande arbetsmarknadspolitiska program som har legat på riksdagens bord. Vi hade inte lagt fram det programmet om vi inte trodde att situationen var allvarlig. Återigen, vi tror inte att vi har gjort det som skulle göras de här första fem månaderna. Det krävs mer för att vi skall lyckas, både när det gäller budgetförstärkningen och arbetslöshetsbekämpningen. Men det är oerhört omfattande program som ni har haft att ta ställning till under den korta tid som hittills har gått av mandatperioden. På fråga två kan jag bara ge samma svar igen. Förhållandet till kommunerna regleras i samband med kompletteringspropositionen. Det har också kommunerna respekt för.

Fru talman! Den 27 mars kunde man i ett pressuttalande läsa att arbetsmarknadsministern i Bryssel hade sagt att han vid ministerrådets möte skulle redovisa de insatser som görs i Sverige för att öka sysselsättningen och bekämpa arbetslösheten. I Sverige hävdar vi arbetslinjen, ingen skall behöva gå sysslolös under arbetslösheten. Programmet "En nation i arbete" innehåller över 50 konkreta förslag till hur man får fart på sysselsättning, tillväxt och företagande i Sverige. Men hur är det då med detta? Av AMS statistik kan man konstatera att 456 100 människor var utan arbete föregående vecka. Räknar man samman dem som var utan arbete med dem som befann sig i åtgärder var det 648 300. Till det här skall läggas att de två mest lyckade åtgärderna för att minska arbetslösheten, dvs. ungdomspraktiken och ALU, motsvarar ca 50 % av åtgärderna. De här åtgärderna har Socialdemokraterna tänkt ta bort eller minska, och man har tänkt ersätta dem med RAS, dvs. det som vi fattade beslut om för ett par veckor sedan här i riksdagen. Kostnaden i det sammanhanget är 5 miljarder för 1 000 nya jobb. Jag skall inte gå in i en RAS-debatt, men med tanke på att arbetsmarknadsutskottets ordförande för en stund sedan nämnde RAS, vill jag ändå bara referera vad som skrevs i Göteborgsposten i förra veckan. Det handlar om ett företag som får nyanställningar. I artikel skriver man: Roland Alm, som nu skall nyanställa kan dra nytta av RAS, det omdiskuterade arbetsmarknadsstödet som första anställningsåret ger rabatt på sociala avgifter. Stöd eller inte, säger Roland Alm. Jag skulle ha anställt ändå, men det är klart att får jag viss ekonomisk hjälp så vore jag dum om jag tackade nej. Det är alltså så Socialdemokraterna använder sina pengar, dvs. de ger mer pengar till företagare som ändå skulle anställa. Ett annat intressant projekt som man kan konstatera har misslyckats och som har kommit upp tidigare i debatten i dag är ungdomsintroduktionen. Denna skulle ge 24 000 jobb samt 26 000 som omfattas av kommunalt ansvar. Hittills har detta gett mellan 2000 I min lilla kommun Lysekil hade för tio dagar sedan sju stycken placerats i ungdomsintroduktion, att jämföra med 280 i ungdomspraktik under fyrpartiregeringen. Tala om misslyckade satsningar! De nya förslagen RAS och ungdomsintroduktionen innebär knappast några nya jobb, och de åtgärder som bidrog till att minska arbetslösheten, ALU och ungdomspraktik, minskar man eller tar man bort. Det är inte att förundra sig över att ABF i morgon bjuder in till ett seminarium där man talar om massarbetslösheten. I programmet står: Från att ha varit en mönsterstat när det gäller allmän välfärd är Sverige i dag ett massarbetslöshetens och nedskärningens land. Valet mellan massarbetslöshet och full sysselsättning är en ödesfråga. Det här är ju ändå den fråga som Socialdemokraterna vann valet på, dvs. att arbetslösheten skulle minskas, och det har nu blivit en av Socialdemokraternas största misslyckanden. Man vill inte debattera den här frågan i någon större omfattning. I utskottet föreslog vi moderater att vi skulle ha två utskottsrundor, med tanke på att arbetslöshetsfrågan är så viktig, men socialdemokraterna i utskottet tyckte att det räckte med en utskottsrunda. Jag kan väl i och för sig förstå det, med tanke på att vi i en så sällan skådad högkonjunktur som den vi nu är inne i har över 600 000 arbetslösa. I sina mest optimistiska kalkyler, dvs. när man tänker sig en BNP-ökning på över 3 %, räknar AMS ändå med en arbetslöshet på 12,2 % 1995 och 11,1 % 1996. Anledningen till den höga arbetslösheten är enligt AMS hög realränta och skattehöjningar. AMS påpekar också att långtidsarbetslösheten kommer att fortsätta att vara ett stort problem under de närmaste åren. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken har alltså havererat. Ingen tror på den. Först tog man, mot företagarnas vilja, bort förändringarna i arbetsrätten, vilket har gett ett mindre antal jobb. Man har då tillsatt en arbetsrättskommissionen, som inte är parlamentariskt sammansatt utan som på ett kooperativt sätt skall ha företrädare från arbetsgivare och arbetstagare, och så skall regeringen stå mittemellan. Jag har tänkt återkomma till den frågan vid ett senare tillfälle. Sedan höjde man skatter och arbetsgivaravgifter, vilket också har gett ett mindre antal jobb. Därefter föreslog man RAS, en stor kostnad i högkonjunkturen. Det gav få jobb men kostade stora pengar. Företag som ändå skulle ha anställt fick, som jag redan har påpekat, på det här sättet pengar. Ungdomsintroduktionen har heller inte gett några jobb. Man kan konstatera att LO anser att den här politiken är fel, företagarna anser att den är fel, amerikanska forskare anser att den är fel, och nu i veckan sade man också från ESO att den här politiken är helt fel. Man konstaterar att stödet till företag på ca 50 miljarder är nästan verkningslöst och säger: Arbetsmarknadspolitiska stöd ger som regel inga mätbara effekter. I stort sett alla anser alltså att den socialdemokratiska politiken riktad mot arbetslösheten är fel. Socialdemokraterna befinner sig på ett slags ökenvandring i sin arbetsmarknadspolitik. Med tanke på vad Johnny Ahlqvist sade tidigare kan man säga att det är trångt i öknen. Vi ser i dag hur räntan stiger och kronan faller mot rekordlåga nivåer, och vi kan konstatera vad det betyder för förtroendet för den övriga s-politiken. Men enligt Johnny Ahlqvist kan Socialdemokraterna inte göra så mycket åt detta, eftersom man bara har regerat i tre månader. Många förstår att Socialdemokraterna regerar på halvtid, men ni har faktiskt regerat i sex månader. Ser man på vad som presteras förstår man att det inte bara är arbetsmarknadsministern som är på halvtid i Stockholm utan att också den socialdemokratiska regeringspolitiken går på ett slags halvfart. Mot den socialdemokratiska politiken står vår politik, redovisad i parti och kommittémotioner, som kan sammanfattas i de sju punkter som Per Unckel tog upp tidigare i debatten. Jag skall därför inte upprepa dem. Låt mig, fru talman, ändå kortfattat gå in på någon av de moderata reservationerna. Vi har i reservationerna 52, 54, 56, 59 och 60 tagit upp a-kassan och ersättningsnivåerna i den. För några år sedan, när fyrpartiregeringen sänkte ersättningsnivån i a-kassan från 90 till 80 %, beräknade vi att det stod ca 30 000 människor utanför Riksdagshuset och skällde på den borgerliga fyrpartiregeringens politik och över hur hemskt det var att vi ville sänka ersättningen till 80 %. I den här kören ingick både den nuvarande statsministern och den nuvarande vice statsministern. Vi har ju noterat att vi inte fick någon höjning av ersättningen efteråt. Men det är väl som det ofta är, socialdemokraterna säger en sak före valet, sedan blir det något annat efteråt. Nu föreslår regeringen att ersättningen i sjukförsäkringen sänks till 75 %. Vi anser att det är ganska naturligt att vi har ersättningsnivåerna både i socialförsäkringarna och i a-kassan på 75 %. Vi kan konstatera att vi inte är ensamma om detta. Det tyckte t.o.m. vår tidigare finansminister. I en intervju i en tidning häromdagen sade han att vi måste sänka akasseersättningen ytterligare för att få incitament för folk att börja arbeta. Han delade den synen med de amerikanska forskarna och en hel del andra. Socialdemokraterna satte oss moderater på ökenvandring, men vi befinner oss inte på någon ökenvandring. Det är snarare socialdemokraterna som befinner där genom att de inte är beredda att ompröva sin politik alls. I våra reservationer vill vi också ha en återgång till den allmänna obligatoriska a-kassan. Elver Jonsson har tidigare här i kammaren redogjort för varför vi vill ha det. Därför skall jag inte uppta kammarens tid ytterligare med att ta upp detta. Men det är självklart för oss att en a-kassa skall vara för alla oberoende om man är med i facket eller inte. Fru talman! Med det ber jag att få yrka bifall till den första moderata reservationen även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer.
Fru talman! Jag skall inte gå in i någon sakdebatt med Kent Olsson. Men han påstår att socialdemokraterna i utskottet beslöt att det bara skulle vara en utskottsrunda. Det måste bemötas. Vi var totalt överens med övriga partier i utskottet om att vi skulle ha det på det här viset. Kent Olssons inlägg styrker mig ytterligare i att det var ett riktigt beslut som utskottet fattade.
Fru talman! Jag förstår att Johnny Ahlqvist tycker att det var ett riktigt beslut. Socialdemokraterna vill inte diskutera arbetsmarknadspolitik. De befinner sig på defensiven. Från att tidigare ha varit en av era starkaste frågor är det nu en av era svagaste frågor. Vi har inte hört något här i kammaren i dag om hur socialdemokraterna tänker sig att lösa arbetslöshetsfrågan. Vi har enbart hört att man vill fortsätta med de åtgärder som samtliga forskare och en större del av de övriga partierna säger är fel. Det vill man göra trots att vi har en rekordhög arbetslöshet. Jag har full förståelse för att Johnny Ahlqvist inte vill ge sig in och debattera med mig. Vi moderater debatterar däremot väldigt gärna i många etapper kring arbetsmarknadspolitiken.

Fru talman! Den kanske största utmaningen här hemma möter vi just nu i de overksamma händerna eller de frågande ögonen hos de 100 000-tals svenskar som i dag saknar arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. "De ä bättre att göre de en mäkter än å prate om de en alri mäkter", så säger man i Värmland. Det passar på socialdemokraternas löften och utfästelser i valrörelsen om att arbetslösheten snabbt skulle minska. Det var löften som har blivit målsättningar. De berömda pärmarna med förslag var tomma. I finansplanen konstaterar Göran Persson att den totala arbetslösheten ännu 1998 kommer att ligga på närmare 10 %. För Värmlands del skulle detta erfarenhetsmässigt betyda betydligt högre procenttal. Värmlands län har inte minskat sedan regeringsskiftet. Hur skall vi då få fler jobb? Jobben har försvunnit framför allt inom den privata sektorn. Det är också där som de nya jobben måste komma till stånd. Alla tycks vara överens om att det inte blir särskilt många nya jobb i de stora företagen. Vårt hopp måste ställas till de mindre företagen och till de nya företagen. Det går inte att administrera fram nya företag. Socialdemokraterna har försökt och misslyckats. De klarar inte att skapa ett bra företagarklimat i Sverige. Socialdemokraterna vill gärna ha företag men vill helst slippa företagare. Men om vi skall få bättre fart på företagandet i Sverige, och därmed få fram fler jobb, måste vi tro på och släppa loss den skapande människan. Det räcker inte att bara önska att det skall bli så. Det krävs också konkreta åtgärder. Då och då har det tyckts som om socialdemokraterna skulle vara på väg att tänka om. Men när småföretagarnas intressen kommer på kollisionskurs med LO är det fortfarande självklart för socialdemokraterna på vems sida de står. Så var det med Göran Persson. På en presskonferens hösten 1993 konstaterade han att arbetsrätten är skapad för de stora företagen och att den fungerar mindre bra för företag med trefyra anställda. Han förklarade att han kunde tänka sig förändringar med inriktning på de små företagen. Det gällde bl.a. turordningsreglerna och rätten till provanställning. Men då röt LO till och Göran Persson, så stor och pompös han än försöker göra sig, meddelade att socialdemokraterna minsann inte ville ha några som helst ingrepp i lagstiftningen. Så var det också nyss med Anders Sundström. Efter LO:s protester fick han dra tillbaka direktiven om en utredning av en från facken fristående a-kassa. Just nu är det över en kvarts miljon människor som går runt mellan arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder sedan mer än två år. Hur skall dessa människor kunna ta sig in på arbetsmarknaden igen? Regeringens insatser hittills tyder inte på någon ljusning. Man ger t.ex. 7 miljarder till det riktade anställningsstödet som ingen ville ha. Återställandet av arbetsrätten och framför allt borttagandet av rätten till tolv månaders provanställning försvårar möjligheterna för människor som varit borta länge från arbetsmarknaden att få en ny chans. Återgången till evig rätt till akassa varvad med åtgärder riskerar att permanenta problemet snarare än att lösa det. Så håller det på, och så kan det fortsätta att hålla på så länge någon vill låna pengar till den ständigt stigande statsskulden. Långtidsinskrivningarna hos AMS riskerar att permanentas. Har vi råd med det, ekonomiskt, mänskligt och socialt? Om gruppen långtidsinskrivna skall minska ordentligt före nästa lågkonjunktur krävs det politiska insatser av helt andra slag än vad den här regeringen hittills visat. Då krävs en arbetsrätt som gör att företag vågar försöka anställa. Då krävs också litet mindre lagstadgad trygghet. Om rätten till a-kassa begränsas i tiden tvingas både de arbetslösa och arbetsförmedlingarna att intensifiera sina ansträngningar att hitta riktiga jobb. Lätta på strypsnaran runt företagens hals, som Maria Leissner uttryckte det. Att regeringen vilat i Vänsterns famn har gett en företagarfientlig politik. Det krävs att regeringen byter kurs och slutar se företagare som fula kapitalister. Den bör i stället utnyttja det öppna mandatet till att stödja Folkpartiets förslag för tillväxt och forcerad budgetsanering. Det skulle både ge nya jobb och sänka räntan. Många invandrarföretag bidrar till förnyelsen av näringslivet genom att de verkar i nya nischer och ger upphov till ett utbud av tjänster och produkter som inte tidigare fanns på den svenska marknaden. Många invandrare tillför också nytänkande och nya kunskaper, t.ex. hantverksskicklighet. Nu gäller det att vi ser den här resursen och tar den till vara och utvecklar den. Många invandrare har kvar värdefulla kontakter i sina hemländer och goda språkkunskaper som borde utnyttjas vid export till dessa länder. Även vid bistånds och hjälparbete borde invandrare vara en viktig resurs. När invandrare med en akademisk examen eller en kvalificerad yrkesutbildning går arbetslösa eller har lågkvalificerade arbeten gör samhället en förlust. Den arbetsmarknadsutbildning som erbjuds invandrare måste ta sin utgångspunkt i den enskilda personens yrkesbakgrund. Vi föreslår att akademikerpraktiken skall finnas kvar. Den praktiken är särskilt lämplig för akademiker med invandrarbakgrund. Vi tycker att den nuvarande åldersgränsen på 29 år inte skall tillämpas för invandrare. Invandrarpraktiken måste användas mycket aktivt inom arbetsmarknadspolitiken. platser är inte motiverad. NUTEK gjorde en utredning och fann att ALU hjälpte deltagarna att bibehålla kontakten med arbetslivet. Huvudmålet med ALU är ju att bibehålla de arbetslösas kontakt med arbetsmarknaden för att öka möjligheterna till ordinarie arbete. ALU-arbetet, och det var hela 80 % av dem som fann att arbetsuppgifterna var stimulerande. De flesta kände att de fått stort ansvar för sina uppgifter. Mer än 75 % tyckte sammanfattningsvis att ALU gett dem ökad arbetslivserfarenhet. Mest positiva är deltagarna i näringslivet. För att förebygga att långtidsarbetslösheten permanentas är det vikigt att de arbetslösa är aktiva och inte hamnar i dålig psykisk kondition. Fru talman! När det gäller arbetslösheten bland ungdomar är risken stor att våra ungdomar slås ut för mycket lång tid. Den ungdomspraktik som infördes av den förra regeringen har visat sig vara ett bra instrument i kampen mot arbetslösheten. Genom en praktikperiod har ungdomarna fått chanser att pröva sin förmåga och dessutom kunnat knyta kontakter med arbetsgivare. I genomsnitt har en tredjedel av dem som haft ungdomspraktik fått arbeten på den reguljära arbetsmarknaden efter praktikperioden. Vi anser att en åtgärd som i stort sett fungerat väl och etablerats som arbetsmarknadspolitisk åtgärd bör finnas kvar. Det finns inga enkla lösningar. Politiska ledare har ansvar för välstånd och välfärd, men ingen utom människor och företag kan skapa jobb. En framsynt politik för att stärka individer på arbetsmarknaden skall framför allt skapa bästa tänkbara förutsättningar för människors kompetensbildning. Fru talman! Läget är allvarligt. I andra länder har hundratusentals människor kommit att varaktigt skiljas från arbetslivet eller blivit fastlåsta i låglönejobb med otillräcklig försörjning. Politiker och intresseföreträdare behöver slakta heliga kor och enskilt och gemensamt försvara och artikulera människors skapande arbete i företag - små och stora, privata och offentliga - som grund till välstånd, välfärd och värdighet. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som Folkpartiet står bakom, men av hänsyn till kammarens arbete yrkar jag bifall till dem som

Fru talman! Jag minns min första tid som kommunpolitiker. Då hörde man demonstrationerna: Ropen skalla! Barnomsorg åt alla! Det gick vägen. Där lyckades vi. Där har vi kommit långt. Men nu myntar vi ett nytt uttryck: Ropen skalla! Kompetensutveckling åt alla! En lösning för att få ned arbetslösheten, åtminstone om man tittar på en tredjedel av de 62 reservationerna i betänkandet, är faktiskt utbildning och kompetens på något sätt. Utbildning har en fundamental roll. Varför har arbetsmarknadspolitiken nu blivit en så het potatis? Den är det dagliga samtalsämnet, och arbetsmarknadsministern jagas som en hare efter jägarens bössa av oss alla. Svaret är givetvis att vi vill ha fart på honom. Vi vill att det snabbt skall hända något på det arbetsmarknadspolitiska området därför att det är den enskilda människan och familjerna som berörs. Tillgång till arbete ingår i vår svenska välfärd. Arbetslöshet i familjen leder till oro för barnen i skolan. Spåren märks faktiskt t.o.m. på mödravårdscentralerna. När båda är arbetslösa vågar man inte skaffa barn. Det var denna problematik som Socialdemokraterna i valrörelsen lovade lösa. Det är denna problematik som den förbättrade konjunkturen gör sitt till för att lösa, men som regeringen inte tycks ha konstruktiva idéer för. Det ligger snarare prestige i att göra så många återställare som möjligt. Många av den förra regeringens kreativa idéer har snabbt förpassats till byrålådan, där nyckeln tycks heta s och ingenting annat. Mitt i detta vakuum träder arbetsmarknadsministern fram, till synes inte i samarbete med näringsministern som lyckas hålla sig undan kritiken. Man kan fråga om det är detta som är Socialdemokraternas kompisanda. Här behövs hela riksdagens kompisanda för individens skull. I dag är Långtidsutredningens scenario en fortsatt arbetslöshet på 5 % år 2010, och till detta kommer 5,7 % av BNP. Det kan man jämföra med 2,9 i Norge, 1,75 i Storbritannien och 0,69 i USA. Vad får vi för de nästan 100 miljarder vi lägger på arbetsmarknadspolitik och a-kassa? En framgångsrik politik för nya jobb inbegriper en sund näringspolitik, har vi hört i dag. Det krävs rimliga förutsättningar för att nya företag skall kunna startas och för att befintliga företag skall kunna växa. Regeringens beslut att införa dubbelbeskattning på riskvilligt kapital, att försämra flexibiliteten i arbetsrätten och inte minst att höja arbetsgivaravgiften har i stället försämrat villkoren för företag och företagare. Avkastningen på riskvilligt kapital får inte beskattas hårdare än annan kapitalavkastning. Olika statliga och regionala aktörer måste samarbeta för att stödja de mindre företagens exportsatsningar. Vi kristdemokrater menar att innovationer inte tas tillräckligt om hand i Sverige. Patent som skulle kunna tas till vara av den svenska industrin exporteras till andra länder. I USA kanaliseras minst 1 % av all statlig teknikupphandling till små och medelstora företag. Det bör prövas också i Sverige. Författarna till Finansdepartementets ESO-rapport konstaterar att innovationsstöden relativt inte är större än för 10 år sedan. Ändå har företagarstödet ökat med 18 miljarder på den tiden. Det finns också all anledning att fortsätta arbetet med att inventera och kartlägga vad som bedöms som byråkrati och krångel för att finna olika former att minska byråkratin och krånglet för företagen. Vi kristdemokrater vill också ha ett nytt gymnasieprogram - ett företagarprogram. Arbetsmarknadspolitikens och regeringens viktigaste uppgift är ändå att bryta långtidsarbetslösheten. Samverkan med den reguljära utbildningen, med arbetsmarknadsutbildning, med folkhögskolornas utbildning osv. måste intensifieras. I dag är det för plottrigt på många håll. Den ena intressenten vet faktiskt inte vad den andra gör. Jag har exempel på detta. Jag ser mycket fram emot den nya yrkeshögskola som jag försökte ställa en fråga till utbildningminister Carl Tham om på den muntliga frågestunden. Jag måste tydligen vänta på svaret tills utredningen nått ut. Det måste finnas många vägar att ta till vara arbetsmarknadens erfarenhetsbaserade kunskap och få ett gediget samarbete med högskolorna i regionerna. Det är också intressant, tycker jag, att följa upp det tyska exemplet. Företagen där är mycket välvilligt inställda till ungdomens fortsatta möjligheter till arbete, oberoende av konjunkturer. Andra viktiga förslag som vi kristdemokrater har gäller möjligheten till ett sabbatsår för dem mellan 45 och 55 år - det skulle leda till arbetstillfällen - personliga utbildningskonton osv. Regeringens kraftiga neddragning av ALU-platser är inte motiverad. Vi vill ha tillbaka det system med allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som gällde under andra halvåret 1994. Med en sådan ordning förhindras en evig rundgång mellan a-kassa och olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dan Ericsson har berört reservation nr 6. Vi kristdemokrater vill ha en annan tingens ordning för kommuner och landsting. Kds budgetförslag innehåller ett riktat bidrag för vård och omsorg till kommuner och landsting på 4,8 miljarder utöver regeringens förslag. I kommunsektorns framtidsbild för de närmaste två åren finns 24 000 färre tjänster. Detta kommer speciellt att drabba kvinnor. Vi kan inte acceptera avslaget på en utvecklingsplan för möjligheten till utbildning för personal som annars friställs i kommuner och landsting. Min egen erfarenhet som tidigare ordförande för Omvårdnadsnämnden i Skövde, äldre och handikappade, är att utbildningsvikariaten har gett dubbel belöning - inte bara att arbetslösa har fått arbete och anställda kompetenshöjning i utbildning, utan också att attityder på sikt förändras. Det blir ett lyft för hela omvårdnadstanken, sättet att arbeta med äldre människor. Detta måste fortsätta och utvidgas med särskilda projekt tillsammans med länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar, landsting, kommuner, folkrörelser och flera av de regionala intressenterna. Landstingen har personal med god kompetens. Det är svårt för allmänheten att förstå att sjukvårdspersonal går arbetslös medan kollegerna får springa benen av sig och att de då skall ersättas från en annan kaka, så att säga. Sedan har vi tjänstesektorn. Under de senaste två decennierna har en halv miljon arbetstillfällen försvunnit i den privata sektorn, medan 600 000 jobb har tillkommit i den offentliga sektorn. Jag behöver inte kommentera varför de nya jobben måste komma i den privata sektorn. Det är alla som inte vill ha ett plansamhälle i dag införstådda med. Jobb i den privata sektorn behövs för att kunna bevara den offentliga välfärd vi har byggt upp i vårt land. Det räcker inte med en stark utveckling i industrisektorn för att trygga de framtida jobben. Den privata tjänstesektorn måste ges rimliga förutsättningar för att få fram de hundratusentals nya jobb netto som krävs för att få nödvändiga resultat i kampen mot arbetslösheten. Ett stort problem är alla skattekilar som förhindrar sysselsättning. Den privata tjänstesektorn rymmer allt från kvalificerad tjänsteproduktion - datakonsulter, jurister, revisorer - till s.k. hushållstjänster. För att främja den kvalificerade tjänstesektorn krävs en ambitiös satsning på utbildning, kompetensutveckling och forskning. Men detta räcker inte. Förändringar i skattesystemet är nödvändiga för att öppna marknaden för tjänster riktade direkt mot hushållen. Varje år utförs mer än 2,7 miljoner heltidsjobb i den informella sektorn. Det är mer än i hela det privata näringslivet och nästan lika mycket som i den formella ekonomin, men det räknas inte. Det är obetalt och osynligt och ofta utfört av dubbelarbetande kvinnor. Vi kristdemokrater vill ha en särskild ungdomsskattesedel, som skulle vara ett verkningsfullt sätt att skapa arbetstillfällen för en grupp ungdomar under en kortare tid i dagen svåra arbetsmarknadsläge. Dessutom skulle de få lära sig att bli egna företagare. Vi tycker också att det är positivt med EU:s sociala fond och utbildningscheckar till företagen. Här kan fördelningen bli en fråga inte bara för arbetsmarknadsverket. Också kommunerna skulle kanske kunna göra samlade insatser. Vi säger att regeringens ungdomsintroduktion inte alls har visat sig vara speciellt lyckosam. En bättre modell är att utveckla det tidigare systemet med ungdomspraktikplatser till praktik och lärlingsplatser för ungdomar under 25 år. Dessa platser bör inriktas mot utbildning och ses som en övergång mellan studier och arbetsliv. Vi tycker också att arbetslösa akademiker skall kunna ta till vara sina kunskaper när de är färska. Därför måste akademikerpraktiken få vara kvar och utvecklas. Slutligen kan vi säga att vi kristdemokrater i vårt budgetalternativ har en finansiering för att en åldersgräns på 20 år för a-kassa inte införs.

Fru talman! Det har varit mycket diskussioner om öknar i dag. När jag ställer mig i talarstolen tycker jag mig känna öknens ödslighet, när jag blickar ut över läktare och åhörare i salen. Men det är inte det jag skall tala om. Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt debattinlägg behandla avsnittet om ungdomsåtgärder. Som flera talarae har påpekat är ungdomsarbetslösheten som mått av den totala arbetslösheten större i Sverige än i många andra länder. Särskilt tydligt syns detta vid en jämförelse mellan Sverige och USA, där arbetslöshetsskillnaden är i storleksordningen fem procentenheter. Risken finns att om inte ungdomarna får möjlighet till inträde på den reguljära arbetsmarknaden hamnar vi i den situationen att dagens unga blir en "förlorad generation". Orsakerna till den stora ungdomsarbetslösheten finner vi inte bara i konjunkturläget och den statsfinansiella kris vi nu befinner oss i. En stor del av orsakerna är strukturella, som höga ingångslöner, höga skatter och arbetsgivaravgifter, rigid arbetsrättslig lagstiftning, generöst stöd vid arbetslöshet och nu även arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är felbedömda och som kommer att leda till onödigt stor arbetslöshet för ungdomar. När regeringen avskaffade ungdomspraktiken i höstas och beslutade om ungdomsintroduktion gjorde den det trots kraftiga varningar om att åtgärden inte skulle vinna något genomslag. I skriften En nation i arbete, som beskriver den socialdemokratiska regeringens handlingsprogram mot arbetslöshet och lades fram så sent som i januari 1995, beräknas ungdomsintroduktionen omfatta 50 000 ungdomar. Vecka 12 har endast 4 657 ungdomar fått del av ungdomsintroduktion. I de sex nordligaste länen är summan så anmärkningsvärt låg som 672 ungdomar. Det som förvånar mig är den totala brist på lyhördhet som arbetsmarknadsministern och det socialdemokratiska partiet visar när man genomdriver en åtgärd som nästan ingen tror på, inte ens AMS. AMS bedömer att under 10 000 ungdomar kommer att erbjudas plats i ungdomsintroduktion. Det är mycket långt ifrån de 50 000 som statsministern beräknade i den allmänpolitiska debatten i februari. Vad har hänt med det socialdemokratiska löftet att ingen ung människa under 25 år skall behöva gå arbetslös mer än 100 dagar? Det har nu gått snart 200 dagar sedan regeringen tillträdde, och mer än 21 000 En arbetslös flicka i Anders Sundströms eget hemlän, Maria Bergmark 21 år, uttryckte sig i Norrbottens-Kuriren för några veckor sedan angående ungdomsintroduktionen på ett något drastiskt sätt. Hon sade : "Hur har den där gubben tänkt ut det här?" Jag tycker inte att arbetsmarknadsministern är någon "gubbe", snarare en man som har långt kvar till sina bästa år. Men det Maria visar genom sin kommentar är generationsklyftan mellan henne och ministern. Dagens samhälle är inte det samhälle som Anders Sundström växte upp i. I dag lever ungdomen i en mer gränslös tillvaro. IT-samhället minskar avstånd. Resandet är en naturlig del av ungdomens liv. TV mediet förmedlar dagligen intryck och internationella trender. Berlinmurens fall visar att det planstyrda samhället inte fungerar, utan ungdomen föredrar de fria marknaderna. Ungdomen ser i dag inte framtiden som att man utbildar sig ung och därefter väljer yrke för livet. Den nya generationen lägger andra värderingar i sin livsföring och kommer säkert att varva eller kombinera arbete och utbildning under hela sin aktiva levnadsperiod. Yrkesbyten kommer att bli allt vanligare. Det är detta jag läser in i Marias formulering när hon säger "gubbe" om arbetsmarknadsministern - generationernas olika synsätt på arbete och livsföring. Socialdemokratin verkar inte ha förstått den förändring som skett i samhället utan tror fortfarande att allt går att styra genom politiken. Det är inte ett detaljerat åtgärdssystem som ungdomsintroduktionen som skall ge ungdomen inträde på en reguljär arbetsmarknad. Politisk styrning ger inte arbetstillfällen. Det var bara politisk klåfingrighet eller kanske ett missriktat försök att visa s.k. handlingskraft som födde den socialdemokratiska ungdomsintroduktionen. Det hade varit betydligt bättre att ha kvar ungdomspraktiken och dra ned ambitionen något, då konjunkturen nu är i uppåtgående. Ungdomspraktiken gav platser åt ungdomen och bidrog också till varaktiga arbeten. 18-24 år. Programmet omfattar två beståndsdelar: dels praktik i företag som begränsas till sex månader och där företagen bidrar med 2 000 kr i månaden, dels en utbildningsdel med IT-introduktion. Detta förslag har flera fördelar jämfört med det socialdemokratiska. 1. Det bygger vidare på ett system som är beprövat och har visat sig fungera både för ungdomar och för arbetsgivare, nämligen ungdomspraktiken. 2. Det är tidsbegränsat och ger därmed ungdomarna en tydlig signal, att efter att de har fått praktik och erfarenhet från en arbetsplats måste de ta tag i sin situation och med alla krafter aktivt söka arbete. 3. Även om ungdomen inte får anställning på den arbetsplats som de praktiserat har hon eller han fått praktik som underlättar en anställning. 33 % av ungdomarna fick anställning efter avslutad åtgärdsperiod med ungdomspraktik. 4. IT-introduktionen kan ingå som en integrerad del av ungdomsprogrammet. 5. IT-introduktionen och utbildning kan ersätta delar av eller hela företagspraktiken och kan vara av särskild betydelse för ungdomar som av olika skäl har svårighet att fullfölja en hel praktikperiod. Fru talman! Det finns anledning att poängtera att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte skapar några nya jobb, utan endast är en tillfällig åtgärd för att hjälpa arbetslösa att komma över en besvärlig period och motverka en passivisering. Skall ungdomarna komma ur arbetslöshetens grepp, måste vi politiker se till att få balans på statens finanser och skapa en företagsvänlig miljö. Det är i företagsamheten som de nya arbetstillfällena kommer att finnas. Och skall ungdomarna få en reell chans till arbete, måste det skapas en betydligt flexiblare arbetsmarknad och en framtidstro bland företagare. Jag tänker då inte bara på en förändring av de arbetsrättsliga reglerna som bidrag till en flexiblare arbetsmarknad, utan även på att skapa en flexiblare lönesättning. Det är för mig helt obegripligt att socialdemokratin inte förstår, att med alla "återställare" och företags och företagarfientliga skattehöjningar motverkar man den tillväxtpotential som finns i Sverige och permanentar en hög arbetslöshet. Men det är kanske så att ni socialdemokrater i alla fall förstår, och att det är förklaringen till att målsättningen inte är högre än att vid denna mandatperiods slut skall arbetslösheten vara så hög som 10 procentenheter. Det är bl.a. ungdomarna som får betala priset för en dålig socialdemokratisk politik. Fru talman! Det är inte bara ungdomar mellan 18 och 24 år som utsätts för en oduglig socialdemokratisk politik, utan även unga akademiker som inte fått möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden får nu känna av den oförståelse som regeringen visar för ungdomens möjligheter till inträde på en reguljär arbetsmarknad. Regeringens förslag att ersätta akademikerpraktik med ett aspirantår visar att man inte förstått vad saken gäller. Aspirantår är ingen ersättning för akademikerpraktik, utan ett helt nytt förslag, som vänder sig till en helt annan kategori människor, nämligen arbetslösa invandrare med akademisk bakgrund. Det är bra att även denna kategori får en förbättrad möjlighet till inträde på arbetsmarknaden, men åtgärden ersätter inte akademikerpraktik. Motivet för att avskaffa akademikerpraktiken är inte verklighetsanpassat. Visserligen finns en efterfrågan på tekniskt utbildade akademiker, men stora grupper med inriktning på samhällsvetenskap och ekonomi har svårt att finna ett arbete. Särskilt gäller detta unga kvinnor. Akademikerpraktiken har visat sig ha en mycket god effekt för att underlätta unga akademikers inträde på arbetsmarknaden. Enligt AMS har i storleksordningen 45 % med akademikerpraktik fått anställning efter praktikperioden. Detta är ett mycket gott resultat, och med en hög akademikerarbetslöshet är det befogat att förlänga åtgärden även nästa budgetår. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag givetvis står bakom de moderata reservationerna till betänkandet.

Fru talman! Jag tänkte bara fråga vad Carina Moberg menar när hon säger att ungdomsintroduktionen är ett steg i rätt riktning. Vi har sett det kompakta motståndet mot ungdomsintroduktion. AMS sablar ned den. Ungdomarna själva vill inte ha den. Arbetsförmedlingarna tycker att det är en dålig åtgärd. Vi ser också att det är svårt att få in ungdomar i ungdomsintroduktion. Enligt en uppgift från Norrländska Socialdemokraten kräver Kiruna undantag från ungdomsintroduktion. Ändå säger Carina Moberg att detta är ett steg i rätt riktning. Vilken riktning vill Carina Moberg då gå i? Gäller det att ungdomarna över huvud inte skall få någon chans till hjälp med att komma in på arbetsmarknaden?

Fru talman! Carina Moberg anser att det är bra att arbetsgivarna förbinder sig att anställa. Det är självfallet bra om vi kan få till stånd fasta anställningar, men det är inte troligt att vi kommer att få sådana på denna väg. Vi har sett exempel på att man från socialdemokratiskt håll har försökt glida undan med att säga att det skall vara fråga om provanställningar och rekryteringsstöd, inte alls fasta anställningar. Vi har också sett att det stora hindret för ungdomsintroduktionen är att arbetsgivarna skall förbinda sig att anställa. Kommunerna säger att de inte ställer upp för det. Jag vill fråga Carina Moberg varför ni inte kunde ha kvar den gamla ungdomspraktiken. Vad var det för fel med ungdomspraktiken som gjorde att ni ville sätta in ungdomsintroduktionen i stället? Vi ser att det är en dålig åtgärd, som ingen vill ha, eftersom den inte ger någon effekt. Det är ungdomen som blir lidande av en dålig åtgärd. Ungdomarna får inte möjlighet att bli intresserade av arbetet.

Fru talman! Denna debatt har nu pågått i över fyra timmar. Det märks kanske på temperaturen i debatten, men jag tror ändå att det är rätt förståeligt att en debatt om arbetsmarknadspolitiken här i riksdagen får ta det utrymmet i anspråk, med tanke på den ganska rekordbetonade arbetslöshet som vi fortfarande har i Sverige, trots att vi befinner oss i en rejäl konjunkturuppgång. Jag tror att de av oss som företräder partier som hade regeringsansvaret under den gångna mandatperioden är benägna att hålla med om att arbetsmarknadspolitik inte är alldeles lätt och att det förvisso tar tid att vända både på en supertanker och på arbetslöshetsproblem. Men det som är allvarligt och som bör vara föremål för dagens debatt är att den nya regeringen har valt att gå åt fel håll när det gäller att angripa problemen. Socialdemokraterna har valt en återställarpolitik både när det gäller den politik som skall medverka till att främja tillkomsten av nya jobb inom näringslivet och när det gäller de medel som man ställer till förfogande inom arbetsmarknadspolitiken för hanteringen av de problem som en hög arbetslöshet medför. När jag i förra veckan besökte arbetsförmedlingskontoret hemma i Ljusdal fick jag närmast en chock vid beskrivningen från personalens sida. Den visade mycket tydligt hur den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken leder helt fel. Denna har påtagligt inskränkt möjligheterna för arbetsförmedlingen att hantera den fortfarande svåra arbetslöshetssituation som råder. Det går inte heller att ta fel på den ton av besvikelse som även präglar AMS-chefen Göte Bernhardsson när denne uttalar sig i medierna. Vad man kunde beskriva på arbetsförmedlingen var att man under hela den tid som man arbetade med ungdomspraktik tämligen kontinuerligt hade ca 200 ungdomar placerade i ungdomspraktik, många hos kommunen. I stort sett hela tiden hade man ett resultat innebärande att ca 30 % av ungdomarna hamnade i någon form av jobb eller anställning efter denna åtgärd. I dag med ungdomsintroduktionen har man fyra ungdomar placerade, ingen hos kommunen, och ungdomsarbetslösheten ökar. Om RAS konstaterade man uppgivet att man redan visste vilka som kommer att få del av detta. De jobb som kommer känner vi ju redan till. De har ju ingenting att göra med våra åtgärder. Arbetsgivarna i fråga skulle ha anställt ändå. En annan aspekt som man tog upp och som jag tycker att det är viktigt att få lyfta fram här i dag är förändringarna i arbetslöshetsersättningen till deltidsarbetslösa. Vad man kunde påvisa från arbetsförmedlingen i Ljusdal var att de deltidsarbetslösa till mer än 80 % är kvinnor. Av ett par hundra registrerade arbetslösa byggnadsarbetare är det tre som är deltidsarbetslösa, och de är byggstäderskor. När kommun och landsting fortfarande i dag inrättar jobb i vård och omsorg är det huvudsakligen deltidstjänster som inrättas, även om Kommunal protesterar. Jag är helt införstådd med de försök som görs att använda deltidsarbetslöshet för att åtgärda nuvarande arbetslöshetssituation, men jag tycker ändå att de signaler som man får, i det här fallet från arbetsförmedlingen i Ljusdal, bör ge oss en tankeställare. Det får inte vara så att dessa förändringar ensidigt drabbar den kvinnliga arbetskraften. Riskerna är, som jag bedömer det, klart stora. Det är därför bara att hoppas att man, när den här reformen genomförs, mycket noga följer utvecklingen och har en hög beredskap för att reagera, om de effekter som man kan befara också blir de som inträffar. Fru talman!

Fru talman! Jag skall beröra motion A248, som handlar om efterlevandepension i samband med utbildningsbidrag. En efterlevande make eller maka får efterlevandepension även om han eller hon förvärvsarbetar eller är arbetslös och uppbär a-kasseersättning. Så långt är allting gott och väl. Men om personen påbörjar en utbildning som berättigar till utbildningsbidrag, samordnas utbildningsbidraget och efterlevandepensionen. Det innebär att den ekonomiska situationen försämras om personen påbörjar en utbildning. Både ekonomin och tryggheten borde vara densamma när man går en utbildning som när man uppbär arbetslöshetsersättning. Jag skall ta ett exempel från verkligheten för att visa hur den enskilde kan drabbas. En kvinna i mina hemtrakter har en efterlevandepension om 5 000 kr i månaden. Hon är arbetslös och har 450 kr per dag i a-kassa. Den här kvinnan vill börja på en utbildning för att ha större möjligheter att få ett arbete, men då händer följande. Pensionen, 5 000 kr, delas med 22 dagar, dvs. en period. Summan blir då 227 kr. Utbildningsbidraget minskas med den summan och blir 223 kr per dag i stället för de 450 kr som hon skulle ha haft om hon hade haft ersättning från a-kassan. Kvinnans inkomst minskar alltså med nästan 5 000 kr i månaden, därför att hon vill utbilda sig i stället för att vara passiv. Många andra med mindre pension och a-kassa får ännu mindre pengar att röra sig med om de väljer att gå en utbildning. Med den nuvarande lagstiftningen minskar motivationen att utbilda sig, eftersom de ekonomiska förutsättningarna försämras. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets. Men jag förutsätter att utskottet nogsamt följer frågan och att man i den utredning som enligt uppgift skall tillsättas arbetar för en lagändring, så att nämnda effekter inte uppstår.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 18 handlar om byggnaders inomhusmiljö. Diskussionen om bostäders och andra lokalers inomhusmiljö har under senare år blivit allt intensivare. Olika aspekter på människors hälsa relaterad till inomhusmiljön, exempelvis fukt och mögel i skolor och daghem eller förekomst av radon i småhus, har inte bara en gång varit föremål för meningsutbyten. Flera gånger tidigare har bostadsutskottet uppmärksammat dessa för människors hälsa och välbefinnande mycket viktiga frågor. Som ett led i arbetet med uppföljning och utvärdering av det tidigare riksdagsbeslutet från 1988 om byggnaders inomhusmiljö beslutade utskottet redan i höstas att göra en förstudie. Förstudien skulle användas som ett kunskapsunderlag i arbetet med de aktuella frågorna och som utgångspunkt för en offentlig utfrågning. Någon offentlig utfrågning blev det inte, vilket jag beklagar. Då hade förstudien nämligen kunnat bekantgöras bredare, vilket den enligt min mening också förtjänar. I stället blev det en intern redovisning av förstudien och samtidigt en kortare utfrågning inom utskottets ram. Skälet för detta är den brådska som präglat majoriteten i utskottet efter socialdemokraters och miljöpartisters överenskommelse om det ofinansierade allergisaneringsprogrammet inom RAS! Mycket har gjorts sedan 1988. Årligen har frågor om byggnaders inomhusmiljö diskuterats i riksdagen. Ställningstagandena i dessa frågor har präglats av stor enighet.

Fru talman! Dessutom har i betänkandet Miljö och fysisk planering föreslagits ändringar i PBL som syftar till en ökad miljöhänsyn vid planering och byggande. Det handlar bl.a. om en förstärkt översiktsplanering med tydligare krav på redovisning av miljöförhållandena. I samma betänkande tas också förslag upp om en utvidgning av kravet på miljökonsekvensbeskrivningar och åtgärder för att säkra återanvändning och återvinning av byggmaterial. Jag vill påstå att redan beslutade och föreslagna lagändringar uttrycker en ökad ambitionsnivå när det gäller att anpassa bebyggelsen till de krav som miljön ställer. Den första reservationen i detta betänkande är en moderat reservation som handlar om ett miljö och hälsoriktigt byggande och boende. Vi tar upp det som jag nu sagt om beslutade och föreslagna ändringar av plan och bygglagen. Vi menar att det därmed får anses vara en självklarhet att staten och kommunerna verkar för att bebyggelse och byggnadsprojekt av skilda slag förverkligas så att lagen uppfylls. Framtidens byggande skall ske på ett sådant sätt att det tryggar en långsiktig och hållbar utveckling. Inte minst viktigt att poängtera är att alltmer medvetna bostadskonsumenter kommer att efterfråga bostäder med hälso och miljökvalitet. Byggherrar och fastighetsägare kommer då också att svara upp till sådana krav samt bygga och förvalta bostäder i enlighet med uppställda krav - annars blir det vare sig uthyrt eller byggt! En hel del har redan gjorts vad gäller ekologiskt byggande, bl.a. genom stödet till byggnadsforskning och experimentbyggande. Bygg och bostadsföretag har på skilda sätt bidragit med projekt där olika inriktningar på miljö/hälsa, exempelvis allergihusbyggande, och olika energisparande åtgärder har prövats. Byggforskningsrådet poängterar starkt att experimentbyggandet på ett effektivt sätt förde ut kunskaper om tekniska lösningar och planeringsmetoder. På det sättet kan dessa kunskaper omsättas i praktisk tilllämpning. Enligt min mening är en branschmedverkan bästa sättet att utveckla ett både hälsosamt och ekologiskt byggande och att ta fram metoder och material. Byggbranschens ökande och engagerade deltagande i forskning och utveckling är tecken på att kraven från bokonsumenter och lagparagrafer om att bygga hälsosamma hus har gått fram. Det finns anledning att tro att sådan bygg och boforskning framdeles kommer att bli ett prioriterat område. I reservation nr 2 ger vi moderater uttryck för att återanvändning och återvinning i byggandet måste öka. Det är något som det i dag råder stor samstämmighet om. Ett exempel på detta är byggsektorns kretsloppsråd som nyligen bildats av företrädare för byggherrar, konsulter, byggindustrin och byggmaterialindustrin. Vid bostadsutskottets interna utfrågning framkom också bra exempel på det tänkande som i dag finns bland byggare och fastighetsägare, helhetssynen. Hela processen måste hänga samman - från beställaren/konsumenten, via planering, projektering, byggande och färdigställande av byggnaden fram till användandet och skötseln. Man menar att hela kedjeresonemanget är viktigt. Som jag redan tagit upp finns det förslag till ändringar i plan och bygglagen, vilka syftar till att säkra återvinningen och återanvändningen av byggmaterial. Dessutom bör det vara intressant att inhämta erfarenheter från länder som kommit längre inom detta område, exempelvis Tyskland och Danmark. Utskottets studieresor i höst ger ett utmärkt tillfälle till fördjupade kunskaper om detta. Då det gäller elöverkänsligheten vill jag framföra följande. Riksdagens beslut våren 1994 innebar att en bred översyn skulle göras i frågor om elöverkänslighet. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att människor har besvär som allvarligt inskränker deras möjligheter att leva och verka i den normala miljön. De insatser som utskottet våren 1994 förordade innefattar bl.a. en inventering av pågående utrednings och forskningsinsatser. Uppdraget då innebar också frågan om bostadsanpassningsbidrag vid elöverkänslighet skulle behandlas. Riksdagens beslut skall genomföras utan dröjsmål, sade vi då, och på ett sådant sätt att vunna erfarenheter snabbt kan komma i praktisk tilllämpning. Jag menar att uppdraget till regeringen redan är tydligt formulerat. Därför behövs det inget nytt tillkännagivande. Det som är av vikt är att upprepa att åtgärder som riksdagen tidigare förordat verkligen skyndsamt genomförs. Reservation nr 11 handlar om bidrag till förbättring av inomhusmiljön. Där avstyrker vi moderater förslaget om att införa en ny bidragsform. Motivering: Det kan inte anses rimligt att staten återigen skall subventionera åtgärder som borde ingå som en självklar del i en normal fastighetsförvaltning. Vi vill betona fastighetsägarens ansvar för reparation, underhåll och upprustning av sina egna lokaler, oavsett om ägaren är en kommun eller någon annan, och att fastigheterna sköts på ett sådant sätt att de inte blir hälsovådliga. Till slut till reservation nr 13, som handlar om ytterligare satsningar på att förbättra inomhusmiljön. Bakgrunden känner vi alla till: det ofinansierade statliga stöd på 2 miljarder kronor till allergisanering som aviserats efter uppgörelsen mellan s och mp. Även i några motioner förs förslag fram om ytterligare stödåtgärder. Det kan definitivt inte anses ansvarsfullt att i det läge som Sveriges ekonomi befinner sig i lägga fram sådana förslag. Därför avvisar vi det aviserade förslaget och motionerna i samma frågor. Gemensamt för de moderata motionerna är att inomhusmiljön i våra bostäder och byggnader måste visas stor uppmärksamhet. Utgångspunkten för vårt resonemang är och kommer framdeles att vara att fastighetsägaren själv skall ta ansvar för reparation, underhåll och upprustning av sin fastighet och därmed även ansvara för finansieringen av åtgärderna. Det är vidare viktigt att fortsätta med forskning och utveckling, låt mig säga det praktiska forskningsoch utvecklingsarbete som branschen och forskarna bedriver. Utvecklingen sker bäst utan detaljregler, enligt vår mening. Härmed yrkar jag bifall till reservation 1 och ställer mig naturligtvis också bakom de andra moderata reservationerna utan att därmed yrka bifall till dem.

Fru talman! Detta betänkande behandlar byggnaders inomhusmiljö. Men utskottet har också tagit upp frågor ur ett bredare perspektiv med anledning av en rad motioner, nämligen om miljö och hälsoaspekter på byggande och boende. Under den förra mandatperioden beslutades om en ändring i PBL, plan och bygglagen, som innebär att all planering skall främja en långsiktigt hållbar livsmiljö, vilket har stor betydelse för den framtida miljöanpassningen av samhällsbyggandet.

Trots att en del insatser på området har gjorts upplever många människor i dag problem med elöverkänslighet. Den översyn som beslutades om i april 1994 skulle genomföras utan dröjsmål, men någon rapport har inte presenterats. Elöverkänslighet innebär att många mår dåligt. Man vet inte vad som pågår. Men intresset för problemet finns hos många politiker. Därför har Centern i en motion föreslagit att en parlamentarisk utredning om elöverkänslighet skall tillsättas. Vidare anser vi att det behövs mer forskning kring sambandet mellan elektromagnetiska fält och påverkan av metaller. Vi tycker att det är positivt att utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga. Centern tar i en annan motion upp värdet av forskning om grönområden i tätorter, s.k. grönyteforskning. Fyrklöverregeringen har i ett antal olika sammanhang arbetat för ett ökat skydd för grönområden, bl.a. i översynen av PBL, propositionen om biologisk mångfald, propositionen om genomförande av besluten vid Riokonferensen, propositionen om nationalstadspark samt i ett antal uppdrag, redovisningar och beslut rörande transportsektorn och enskilda trafikobjekt. Som en konsekvens av riksdagsbesluten måste forskningen om grönområden i tätorter upprätthållas och utökas. Kunskaper behövs om hur parker och natur kan skapas och bibehållas, så att dess miljöer bidrar till en bärkraftig tätortsutveckling med kretsloppsinriktning och biologisk mångfald. Vidare behövs kunskaper om betydelsen av parker och natur för människors hälsa och välbefinnande. Finansieringsansvaret för grönyteforskning har flyttats från BFR, Byggforskningsrådet, till Skogsoch jordbrukets forskningsråd, vilket avsågs vara en rent administrativ åtgärd som inte skulle påverka satsningen på forskningsområdet. Det har nu visat sig att överflyttningen inneburit dels att anslagen minskat, dels att inriktningen ändrats till grundforskning med naturvetenskaplig tyngdpunkt. Vidare riskerar Movium att upphöra, en organisation som betyder mycket för forskningen och kunskapsspridningen. Det är angeläget att de hittills uppnådda forskningsresultaten kommer samhället till godo. För en samhällsutveckling mot ett långsikt bärkraftigt samhälle krävs kunskapsunderlag om grönområdenas roll, om kopplingen till samhällsutbyggnad, fysisk planering och den byggda miljön som helhet. Centern föreslår därför i motionen att 13 miljoner kronor avsättes till grönyteforskning och Movium. När det gäller ytterligare satsningar för att förbättra inomhusmiljön och den överenskommelse som träffats av Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att satsa ytterligare 2 miljarder på ett allergisaneringsprogram är vi starkt kritiska till förfaringssättet. Överenskommelsen har träffats utan att man visat hur åtgärderna skall finansieras - det är först i kompletteringspropositionen som förslagen redovisas. För övrigt måste kommuner och organisationer själva ställa upp med den största finansieringen. En siffra på totalt 6 miljarder har nämnts. Vi är medvetna om att det finns stora brister i inomhusmiljöerna som behöver åtgärdas, men de ekonomiska förutsättningarna måste också finnas. Fru talman! Jag vill avsluta med att hänvisa till våra reservationer nr 14 och 15 samt ett särskilt yttrande angående inomhusmiljön.

Fru talman! I detta det första av årets betänkande gällande inomhusmiljön från bostadsutskottet behandlas motioner om inomhusmiljön och regeringens förslag om att bl.a. försämra bidragen till radonsanering i bostäder. Låt mig inledningsvis konstatera att utskottsmajoriteten vid behandlingen av motionerna i betänkandet i huvudsak varit positiv till ett flertal motioner med krav på åtgärder för bättre inomhusklimat. Detta innebär för Folkpartiets del att det endast återfinns en enda reservation som är fogad till detta betänkande. Reservationen handlar om användning av återluft. Vi i Folkpartiet kräver i reservationen att en översyn av gällande byggregler snarast bör genomföras med målet att införa förbud mot användning av återluft. Inte minst med tanke på den särskilda hänsyn som vi måste ta till barnens sämre immunförsvar får det anses vara en självklarhet att en så god inomhusmiljö som möjligt garanteras. Ett förbud mot användning av återluft vid exempelvis barnstugor är därför extra viktigt. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. Jag går vidare till frågan om åtgärder mot radon. Folkpartiet har under lång tid i olika sammanhang understrukit vikten av att radonsanering vidtas i betydligt större omfattning än vad som hittills skett. Radonsanering är en utomordentligt angelägen åtgärd för att förbättra inomhusmiljön i våra bostäder. Det är sedan länge känt att detta utgör en påtaglig hälsofara som sannolikt leder till många dödsfall per år. Jag vill minnas att Socialstyrelsen i en rapport har påpekat att 2 000-3 000 personer varje år får lungcancer beroende på att de bor i bostäder med höga radonhalter. Saneringsprogram för bostäder har genomförts, men de är klart otillräckliga. En förklaring till att relativt få åtgärder har vidtagits av fastighetsägarna är förmodligen att de är rädda för att marknadsvärdena på fastigheterna skall sänkas. Jag har mot bakgrund av denna situation i en motion fört fram olika förslag om hur radonsaneringsarbetet kan påskyndas. Utskottets övervägande i dessa frågor har i huvudsak inneburit att mina synpunkter beaktats, och regeringen har uppmanats av utskottet att komma med förslag i frågan. Det är viktigt att vi i utskottet har kunnat enas om att ta gemensamma tag för att få ordning på radonproblemen. Jag förutsätter att utskottets tillkännagivande innebär att regeringen återkommer med ett acceptabelt förslag om radonbidrag efter utskottets övervägande. Om så inte blir fallet kommer jag självfallet att aktualisera de krav som finns i motionen i den vidare behandlingen av frågan i vår. Fru talman! Vi kommer senare i vår att behandla regeringens kommande förslag till ytterligare satsningar för att förbättra inomhusmiljön. I ett gemensamt yttrande från Centern, Folkpartiet och kds har vi kritiserat att överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffats utan att man visat hur åtgärderna skall finansieras. Detta är märkligt, särskilt mot bakgrund av det rådande statsfinansiella läget. Mer om detta får vi all anledning att återkomma till i utskottets behandling av den kommande propositionen. Jag nöjer mig därför med det som jag nu tagit upp.

Fru talman! Fyra av tio barn har någon form av allergi, en fördubbling på ganska kort tid. Ett av de stora problemen är den inomhusmiljö som barnen vistas i. Det kan vara i hemmet, men också under deras dagliga vistelser i skolor, i daghem m.m. Ett laborerande med nya oprövade byggmaterial, slarv i byggprocessen och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande är stora bovar i det här sammanhanget. Modern teknik som fungerar bra i teorin och brist på driftskompetens hos dem som skall hantera anläggningarna gör ju inte saken bättre. Gamla väl beprövade kunskaper har fått ge vika för billigare konstruktioner och metoder som skyndar på byggprocessen - allt för att få ner kostnaderna och för att man skall tjäna pengar. Detta skall nu betalas i form av allergisanering av sjuka hus-miljöer och rehabilitering av dem som har blivit sjuka av sitt boende. Bostadsutskottet uppmärksammade problemet redan i slutet av 80-talet. Men det har inte gett något större resultat i form av åtgärdsprogram eller konkret handling från statens sida. Nu dyker dock frågan upp på bred front som en följd av uppgörelsen mellan socialdemokraterna och Miljöpartiet, och detta som en arbetsmarknadsåtgärd som dessutom är ofinansierad enligt Vänsterpartiets åsikt. Trots oklarheterna kring finansieringsfrågorna har utskottshanteringen varit konstruktiv. Den bör vara en god vägledning för departementet vid den fortsatta hanteringen av ärendet. Socialdemokraterna har på ett positivt sätt tagit till sig alla Vänsterpartiets motioner om boendemiljön och de åtgärder som vi har föreslagit. Vi vill bl.a. införa sådana begrepp som kretslopp och återvinning i lagstiftningen och att Boverket skall få en mer progressiv roll när det gäller miljöoch energifrågor som rör boendet. Utskottet har också tillkännagivit förslag om att göra det bättre för dem som lider av elallergi, trots att det inte är vetenskapligt bevisat, vilket är glädjande. Flera av våra motionsförslag gäller åtgärder för att byggandet och boendet skall förändras på sikt. Därför är naturligtvis investeringsförslag av engångskaraktär inte bra. De måste framöver följas upp med stöd som återkommer kontinuerligt. "framtungt", och åtgärder skall i huvudsak påbörjas före september 1995. Det är inte realistiskt, utan det är t.o.m. dumdristigt. Kunskaperna om vad som skall göras är otillfredsställande. De som skall utföra saneringarna måste få god tid på sig för att kunna inventera och gå igenom vilka åtgärder som skall utföras. Boverket och länsstyrelserna bör ha hand om bidragsgivningen. Så litet nya bidragsformer som möjligt bör tillskapas. För framtiden måste en renodling av olika bidragsformer komma till stånd så att de blir lätta att hantera och begripliga för dem som skall söka bidragen. I dag skapas förvirring när bidrag av arbetsmarknadsskäl får olika start och stoppdatum. Det kan tyvärr leda till att ytterligare misstag begås. Man kanske skyndar på byggprocessen för att hinna söka de bidrag som kan beviljas. Forskningen kring byggandet är bristfällig. Det kunde vi som var på Stadshypoteks konferens om sjuka hus konstatera. Man använder sig av forskningsmetoder som mäter fel saker och inte ser till helheten. Det råder brist på tvärvetenskaplig forskning. Samarbetet mellan forskning och aktörer inom byggsektorn är dåligt. Det finns få exempel på fullskalemodeller som kan utgöra verkliga exempel att studera. Minskade anslag under mandatperioden är oroande. Som någon uttryckte det under konferensen: Några miljoner till forskning om byggnaders inomhusmiljöer skall jämföras med den miljard som går till forskning om hur man botar symtomen i form av allergier av olika slag. Detta säger mycket om hur denna forskning värderas i samhället och hur vi agerar. Vi angriper inte roten till det onda, utan vi lindrar symtomen. Trots de många positiva skrivningarna i betänkandet finns det åtskilligt mer att göra. Vänsterpartiet stöder därför flera av Miljöpartiets reservationer, som går ut på att förbättra kvaliteten på byggandet och boendet. Det framförs också krav på att man skall höja kvaliteten på det som redan är byggt. Bostäder är ingen marknadsvara som kan hanteras hur som helst. Det är ett samhällsintresse och en skyldighet att se till att alla människor får ett kvalitativt boende fritt från miljöproblem som är skadligt för hälsan. Att husen byggs så att de får en så lång livslängd som möjligt och att de underhålls under tiden måste vara en självklarhet. Att boendemiljön som en del av livet inte görs till en anonym förvaringsplats där man enbart skall äta och sova utan inbjuder till mänsklig samvaro och är tilltalande från estetisk och mänsklig synpunkt är mycket viktigt. Stora delar av miljonprogramsområdena är exempel på hur man har misslyckats med att skapa goda boendemiljöer. Kvantitet fick gå före kvalitet. Felaktigt material och felaktiga konstruktioner fick kortsiktigt gå före beprövad kunskap och beprövade material för att man skulle kunna bygga så billigt som möjligt. Samhällsplanering och goda boendemiljöer fick stå tillbaka för att man snabbt skulle skaffa bostäder till dem som fick jobb och utbildning i storstadsområdena. Detta var krav delvis från näringslivet som politikerna snällt ställde upp på. Dessa områden är nu grunden för den segregation och de sociala problem som finns i våra storstäder. Att ha en bostad är en social rättighet. Men det är minst lika viktigt att man kan trivas där, att man får leva i en frisk och sund boendemiljö. Att rätta till fel i efterskott är dyrt, samtidigt som det har skapat onödigt mänskligt lidande. Eftersom våra motioner i frågan har blivit tillgodosedda har jag inga yrkanden. Vi kommer att stödja vissa av Miljöpartiets reservationer. Däremot vill jag uppmärksamma på vårt särskilda yttrande i den här frågan.

Fru talman! Med anledning av det som Owe Hellberg tog upp när det gällde forskning om byggandet tycker jag nog att Owe Hellberg var en aning svartmålande i sin syn på den forskning som har bedrivits och som ligger i stöpsleven för att sedan sjösättas. Jag vill då gärna fråga Owe Hellberg om han inte har läst den rapport som finns i en bilaga till betänkandet.

Det är en orsak till att man har kunnat hitta ett nytt sätt att tackla det här med forskningen, nämligen att branschen och forskarna skall arbeta tillsammans. Jag ser här en möjlighet till en tvärvetenskaplig forskning som kan visa på goda lösningar inför framtiden, vilket jag tyckte att Owe Hellberg svartmålade i onödan. Jag skulle gärna vilja höra Owe Hellbergs kommentarer till det som står något mer positivt angivet i den här rapporten. I den återfinns också en beskrivning av hur man fortsättningsvis tänker arbeta.
Fru talman! Det finns saker att läsa och det finns saker att höra. Jag fick en väldigt klar bild över läget under den konferens som jag var på. På det symposiet konstaterade man just att det faktiskt inte finns någon bra samverkan mellan byggare, entreprenörer och forskning. Delvis har man nog också olika intressen i dessa frågor. Vi fick bl.a. en föredragning från JM Bygg om hur man laborerar med olika former av betong i syfte att förkorta byggprocessen, inte på grund av att miljön skulle bli bättre utan på grund av kostnadsskäl. Jag tror inte att samstämmigheten är så klar och tydlig som Inga Berggren vill hävda.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja höra vidare vad Owe Hellberg anser om det projekt som har förverkligats i samverkan mellan JM Bygg, Byggforskningsrådet, Stockholms fastighetskontor och Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Det gäller Söderberga gård där man har ett allergikeranpassat flerbostadshus med 13 lägenheter i Stockholm. Det är ett projekt som är väldigt bra att ta fram som ett exempel och som jag tror kommer att vara ett bra studieobjekt i framtiden. Det är ju sådana projekt som man behöver för att kunna visa på det som är positivt. Jag tycker att Owe Hellberg i onödan tar upp en detaljfråga i en stor och komplex bransch. Allting kan inte hända på en enda gång.
Fru talman! Det finns säkert bra exempel på där man kan samverka. Men frågan är på vems villkor man samverkar. Det är en väldigt viktig fråga att ställa sig. Jag är oroad för att anslaget till forskningen kommer att minska under den här mandatperioden. Vi i Vänsterpartiet kommer framöver att återkomma till frågan om anslag till byggforskningen.

Fru talman! För de flesta människor är bostaden något av det allra viktigaste i livet. Det är där vi vistas den mesta tiden av våra liv. Det är där vi vilar, njuter, äter och sover, och det är där våra barn skall känna sig hemma och trygga. Därför är bostaden en stor fråga för oss inte bara ur ekonomisk utan lika mycket ur social och hälsomässig synpunkt. Det finns anledning att anlägga ett helhetsperspektiv, och jag vill gärna göra det när jag talar om bostäder och inomhusmiljön. Det har varit en sällsam och oerhört positiv upplevelse att i bostadsutskottet finna så många gemensamma intressen i att försöka återupprätta bostadskvaliteten i vårt land. Miljonprogrammets avarter och allt det som följde av stressbyggen och ogenomtänkta och snabbt ihoprafsade byggplaner har äntligen nått slutet. En "låt-bygg"-epok är förhoppningsvis över. Nu är det dags att återerövra kunskapen om det hållbara byggandet, det ekologiska byggandet, kretsloppsbyggandet. Med gammal och ny teknik och med rena material kan vi skapa friska hus som andas och är vackra. Det gäller också vid ombyggnad. Vi skall använda försiktighetsprincipen, och vi skall ha det helhets och långsiktiga perspektiv som ger huset ett livscykelvärde från tillblivelse till dess det plockats ned och återanvänts eller till slut återvunnits i annan energiform. Miljöpartiets motioner om ekologiskt byggande har vunnit gehör i utskottet. Det handlar om kraven på klara definitioner av de byggnadsbegrepp vi använder men också om miljömedveten upphandling. Vid val av byggnads och inredningsmaterial är fullständiga innehållsdeklarationer viktiga, och det är viktigt att gränsvärdena för kemiska ämnen sätts så lågt att astmatiker och allergiker utan obehag kan vistas i husen. Vidare skall ventilationsanordningarnas utformning och skötselinsatserna få de rätta proportionerna. Utskottet har ställt upp på miljöklassning av hus som utgår från egenskaper som återanvändningsvärde, energisnålhet och hänsynstagande till ekologiskt hållbara principer. Det blir, som vi hörde på konferensen häromveckan om sjuka hus som bl.a. Owe Hellberg och jag deltog i, ett nytt värderingsinstrument för hus. Det blir vad man kallar för ny "rating". Materialslöseriet inom svensk byggnadssektor är i dag hänsynslöst och oförsvarbart. Man räknar med bara 4 % återanvändning. 5 % förbränns, och resten, dvs. 91 %, deponeras till ingen nytta eller mening. Jämfört med länder som Holland, Tyskland och Danmark ligger vi mycket långt efter. Men nu måste det bli ändring, eftersom utskottet stöder Miljöpartiets krav. Vi skall som i t.ex. Danmark utarbeta rivningsplaner och genomföra selektiv rivning. Det innebär att vi återanvänder så mycket av materialet vi kan, att vi omvandlar och återvinner i övrigt och att vi särskilt tar hand om de miljöfarliga resterna. Enligt dessa specifierade planer måste vi också lära oss att ta hand om alla sammansatta och komplicerade material, ofta polymermaterial, som nu är inbyggda i en stor del av byggnaderna och som inte bara kan slängas på tippen. Här kommer det att finnas plats för en ny näringsnisch, byggsektorns återbruks och återvinningscentraler. När det gäller el och elektromagnetiska fält skall försiktighetsprincipen vara vägledande. Utskottet har visat förståelse för fortsatta och ökade insatser på det området. Det framtida ombyggandet och nybyggandet handlar om ett betydligt större ansvar från planerare, beställare, byggare och brukare. Allt hänger ihop, och brukarna, vi som bor, skall så långt det är möjligt vara med från början. Vi har alla ett gemensamt ansvar för sambandet mellan en byggnads effekter på miljön i ett långsiktigt perspektiv och dess hälsoeffekter på dem som brukar den. Fru talman! På några få punkter har utskottsmajoriteten inte haft tillräckligt intresse, eller mod om man så vill, att följa Miljöpartiets försök att ytterligare skärpa kvalitetskraven. Det gäller t.ex. vårt förslag att införa obligatoriska energi och miljörådgivare så att alla kommuner i Sverige täcks in. Så är inte fallet i dag. Med tanke på våra internationella överenskommelser om att drastiskt sänka energiuttaget och Agenda 21 kan jag inte se annat än att frågan går utöver enskilda kommuners ansvar. Det handlar om nationella åtaganden. En heltäckande, kvalificerad energi och miljörådgivning skulle eliminera stora miljöproblem och fortsatt energislöseri. I ett litet längre och kretsloppsanpassat perspektiv tjänar vi alla på detta. Det behövs inte mer tid för att utvärdera den tioåriga byggfelsförsäkringen för flerbostadshus som tillkom år 1993. Det är enligt Miljöpartiets mening dags för en utvidgning till att låta den omfatta också arbets-, fritids och skollokaler. Återkommande rapporter om fel och brister talar för detta. Vi vill också ha en kontrollbesiktning, inte bara som nu av ventilationen, utan också för hela huset och dess närmaste omgivning. Det gäller emissioner från bygg och inredningmaterial, fukt och mögel, energikällor och energieffektivitet, men också vatten och avlopp, komposterings och eventuella odlingsmöjligheter. Det gäller hela listan av det som krävs för ett sunt, energisnålt och ekologiskt bygge. Vi vill besiktiga huset av samma anledning som vi själva låter oss besiktigas hos läkaren eller besiktigar bilen på bilprovningen. En återkommande husbesiktning skulle ge ägaren anledning att hålla huset i trim. Det skulle också efter ett besök av kontrollorganet, låt oss kalla det Svensk Husprovning AB, kunna innebära krav på åtgärder och ombesiktning och i värsta fall "körförbud". En möjlig sanktionsåtgärd vid stora brister i miljön är att hyresgästerna betalar hyran till ett spärrat konto hos husprovningen tills rättelse skett. Tryggheten i boendet och stabiliteten i bostadssektorn ökar med en sådan åtgärd. Apropå ventilationsanläggningar behöver ett sunt hus inte nödvändigtvis mekanisk ventilation. Självdrag är ofta en överlägsen metod och måste även den återerövras. Eftersom de föreskrifter till PBL som Boverket utfärdat med stöd av plan och byggförordningen är utformade som funktionskrav finns egentligen inget hinder. Men Boverket bör ändå ges i uppdrag att se över reglerna, informationsinsatserna och övriga åtgärder som kan stimulera till en ökad användning av självdragsventilation. Vi har pekat på problemet med återluft och vill att Boverkets byggregler skall ändras så att återluft inte tillåts i daghem, skolor och andra lokaler där barn vistas under längre perioder. Målet skall vara att återluft på litet längre sikt helt tas bort. När man i januari 1994 ändrade mätningen av radon från tidigare radondotterhalt till radongashalt gjordes en uppräkning med faktor 2. Detta innebar att högsta tillåtna gräns för äldre hus ändrades från 200 SSI, Sveriges strålskyddsinstitut, har ingen bra förklaring till att sänka kraven. Att 200 becquerel radongashalt per kubikmeter är mer internationellt gångbart och att hus i dag är betydligt bättre ventilerade duger inte som argument. Miljöpartiet vill därför skärpa regeln om högsta tillåtna gräns radongashalt i nya byggnader till 150 becquerel per kubikmeter. På sikt bör en sådan gräns gälla alla byggnader. Vi har tillräckligt med kunskap om radonets farlighet, och vi skall självfallet sätta hälsan i första rummet. Fru talman! Jag vill till slut med tillfredsställelse konstatera att samsyn nu tycks råda i fråga om insatserna för inomhusmiljön, med betoning på allergisanering. Det är viktigt att snabbt få igång åtgärderna och att alla berörda, kanske framför allt kommunerna, tar ansvar och inventerar behoven samt att de statliga myndigheterna samordnar och förenklar bidragsreglerna. År 1995 har av Folkhälsoinstitutet proklamerats som allergiåret. Det ser ut som en tanke med Miljöpartiets och regeringens överenskommelse om de 2 miljarderna. Det innebär ett genombrott i kampen mot just denna nya och snabbt växande folksjukdom. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla mina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bara bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 9.

Fru talman! Jag har några kommentarer till Per Per Lager talar sig varm för kommunala rådgivare och att det skall vara ett tvingande inslag för kommunerna att tillsätta sådana. Jag skulle vilja fråga Per Lager hur det går ihop med de tankar som ni utvecklar i er motion, där ni talar om att den kommunala självbestämmanderätten är en viktig rätt. Dessutom har jag uppfattat att Miljöpartiet har tankar om decentralisering, att man så att säga skall bestämma själv hemma i sin kommun hur man skall ha det och att staten då inte skall lägga sig i detta. Jag tycker att det här verkar mycket motsägelsefullt. Jag håller med så långt som att energirådgivning i sig är mycket värdefull. Många hushåll är i dag säkert medvetna om att de kan göra en hel del själva för att spara energi och därmed kostnader. Jag tror att människor läser energispartips i tidningar - i facktidningar, veckotidningar och specialtidningar. T.ex. småhusägare får då och då i sin brevlåda sådana här tips. Bostadsrättsinnehavare jagar kostnader och då är förbrukning av el något som säkert diskuteras och åtgärdas. Per Lager har dessutom enligt min mening en övertro på att detaljregler och mycket snäva styrningar, till och med förbud, är metoder då det gäller att få till stånd ett boende och byggande som är miljömässigt och hälsomässigt gott. Verkligheten, Per Lager, är mycket mer mångfacetterad och därmed behövs ramar som tillåter olika typer av lösningar. En god utveckling inom detta område sker bäst utan detaljstyrningar. Då får kreativitet och nytänkande mycket bättre utrymme. Till slut undrar jag varför Per Lager i det närmaste underskattar bostadskonsumenterna?
Fru talman! Att vi är intresserade av att få miljöoch energirådgivare i alla kommuner, Inga Berggren, beror på att vi tycker att detta är ett nationellt ansvar. Jag vet att det finns miljörådgivare och även energirådgivare i vissa kommuner. Men i alla kommuner finns de inte. Då blir det inte samma krav på de boende runt om i hela vårt land. Samma hjälp skulle jag väl säga i stället. Det är ju vad det handlar om. Det handlar praktiskt om att få trimma in sina energikällor och att få hjälp med att välja rätt material. Friheten behöver ibland litet hjälp. Vi har väl sett genom byggandet och boendet under de tidigare decennierna att det kanske skulle behövts litet mer miljö och energirådgivning. Vi hade i alla fall energirådgivning under en period. Jag vill alltså komplettera den med miljörådgivning. Jag tycker visst att man skall ha många olika lösningar. Det ekologiska byggandet är egentligen en solfjäder av olika alternativ. Men vi skall hela tiden använda det vi kallar försiktighetsprincipen, så att vi till slut når fram till det bästa boendet. Jag tror att just med hjälp av miljö och energirådgivare kan vi komma ganska långt på den punkten.

Fru talman! Vi har kommit långt från den verklighet som vi kan se när vi går på museum och försöker sätta oss in i hur människor levde förr, i mörka hus och med trångboddhet, med små möjligheter att hålla rent. Vi har byggt oss långt från Lubbe Nordströms Lortsverige. Men ibland gick det för fort. Alla material och tekniker var inte beprövade och nya problem skapades. I dagens inomhusmiljö utsätts vi för bl.a. radon, formaldehyd, husdammskvalster och andra bakterier som skapar allergier och andra problem. En insikt om behovet att ta itu med problemen växte fram. 1988 hade utskottet frågan uppe till behandling med ett åtgärdspaket som resultat. Detta var en god början, men problemen kvarstår. Trots all forskning, allt debatterande och alla åtgärder, som väckt stort intresse både i branschen och bland bostadskonsumenterna, finns det alltså problem kvar. En granskning av fackpressen under de senaste månaderna visar att Byggforskningen i sin tidning Bo Fast, Riksbyggen och NCC m.fl. i sin press tar upp frågan om byggnaders inomhusmiljö. Trots att frågan inte är ny och att utskottet behandlat den vid ett flertal tillfällen har det under allmänna motionstiden väckts 30 motioner i frågan. Och även om det finns ett antal reservationer och särskilda yttranden i ärendet är enigheten stor om att det finns problem med byggnaders inomhusmiljö och att en del människor blir sjuka eller får olika symtom när de vistas i vissa bostäder och byggnader. Detta måste åtgärdas. Problemet är att vi inte alltid har de rätta kunskaperna om hur det skall gå till. Och ibland tar kortsiktiga ekonomiska intressen överhanden. Forskningen måste intensifieras, och samarbetet mellan planerare, byggare, fastighetsägare och hyresgäster måste öka. Nya material skall vara väl beprövade innan de används i produktionen. Erfarenheter från olika försök måste tas till vara i framtidens byggande. Ett hus i vårt land har en livslängd på mellan 50 och 150 år. Miljöpåverkan under livstiden måste anses lika viktig som miljöpåverkan under byggtiden och vid rivningen. Kraven på sunda hus är i dag alltmer samstämmiga. Så nog borde branschen och brukarna tillsammans kunna ge oss bättre boendemiljöer. Visst lönar det sig att bygga rätt från början när kunskapen faktiskt finns. Det är glädjande att vi socialdemokrater har kommit överens med Miljöpartiet om att satsa 2 miljarder kronor för att förbättra inomhusklimatet i bostäder och offentliga lokaler. Detta kommer att bli till nytta för bostadskonsumenter som har problem och för de byggnadsarbetare som kommer att arbeta med åtgärderna. I detta betänkande talar bostadsutskottet om för regeringen vad vi tycker är angeläget att satsa på när man slutligen fastställer åtgärdspaketet. Det finns 15 reservationer till detta betänkande och jag yrkar avslag på samtliga. Moderaterna tillhör dem som utmärker sig särskilt. Trots att det finns några moderata motioner och att man under tidigare riksmöten har fattat liknande beslut reserverar sig moderaterna på flera avgörande punkter i betänkandet. Moderaterna tycks inte se de problem som fortfarande finns inom detta område. Framför allt tycks man inte ha någon önskan om att skynda på så att de erfarenheter som faktiskt finns kan tas till vara på ett bättre sätt. Dessutom tror man att efterfrågan och marknaden löser alla problem. Till reservationerna. När det gäller reservation 1, som handlar om miljö och hälsoriktigt byggande, anser moderaterna att det kommer att byggas sådana lägenheter som efterfrågas av de alltmer medvetna konsumenterna. Men det är inte så lätt för en konsument att veta hur ett hus är byggt, vilka material som använts m.m. förrän man bor i lägenheten, och hur är det med valfriheten när man väl bor i ett "sjukt" hus? Det är svårt att förstå vad moderaterna kan ha emot den nu förordade inventeringen av ekologiska och miljöanpassade byggnadsprojekt som kan tjäna som referensobjekt i det framtida sunda bostadsbyggandet. Eller vad de kan ha emot en statlig satsning på ytterligare byggprojekt för att utnyttja den befintliga kunskapen. Är det inte viktigt att ta fram goda förebilder så att de hittills vunna erfarenheterna kan användas i praktisk tillämpning? I reservation 2, som handlar om återanvändning och återvinning i byggandet, tycker moderaterna att det räcker med de åtgärder som branschen redan på frivillig väg har startat. Men majoriteten anser att inventering bör göras av projekt som avser återvinning av byggmaterial. Inventeringen bör gälla alla typer av insatser, från information och utbildning till direkta återvinningsprojekt. Utskottet tycker också att det bör övervägas om man skall genomföra ett begränsat antal försöksprojekt av demonstrationskaraktär. I samband med det bör ansvarsfrågan avseende återanvänt material belysas. Dessutom bör behovet av informations och utbildningsinsatser beaktas. Miljöpartiet står som reservanter, anser man att det är viktigt med statligt stöd. Det tycker inte utskottets majoritet. Vi delar reservanternas uppfattning att det är viktigt med en kommunal rådgivning i dessa frågor, men vi anser inte att det är en obligatorisk kommunal uppgift. Varje kommun får utgå från de lokala behoven och se om de anser att förutsättningarna finns för att bygga upp en sådan verksamhet. I reservation 4 föreslår reservanterna Vänsterpartiet och Miljöpartiet att byggfelsförsäkringen skall utvidgas. Utskottsmajoriteten menar att byggfelsförsäkringen har verkat under alldeles för kort tid och att det samtidigt har byggts väldigt litet under denna korta tid. Utskottet anser därför att man måste avvakta vidare erfarenheter innan man kan utvidga denna försäkring. Det finns också en reservation om Svensk Husprovning AB, också den av vänstern och Miljöpartiet. I reservationen föreslås ett kontrollorgan som gör återkommande besiktningar av olika typer av byggnader. Förslaget har tidigare behandlats och avstyrkts av utskottet, och vi står fast vid det tidigare ställningstagandet. Samtidigt vill jag påpeka att motionen delvis har tillgodosetts genom den obligatoriska ventilationskontrollen. I reservation 6 av Miljöpartiet om krav på luftflöden ställs krav på att Boverket ges i uppdrag att se över byggreglernas utformning. Vi menar att den obligatoriska ventilationskontroll som finns efter riksdagsbeslutet 1991 har haft vissa nybörjarsvårigheter. Nu har det gått mer än tre år sedan förordningen trädde i kraft, och ytterligare eftersläpningar kan inte accepteras. Jag förutsätter ändå att regeringen följer utvecklingen och att man om det behövs återkommer till riksdagen. Särskilt viktigt är det att påtalade brister i lokaler där barn och ungdomar vistas dagligen avhjälps så snart som möjligt. 8 handlar om återluften. Frågan behandlades faktiskt i kammaren så sent som i november 1994, och utskottet står fast vid sin uppfattning. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i reservation 9 att den tillåtna radonhalten sänks. Utskottsmajoriteten anser att det råder en ganska bred enighet om radonproblemets allvar och om nödvändigheten av saneringsåtgärder, men gällande gränsvärden för radon är bestämda utifrån dagens kunnande och avvägningar som ansvariga myndigheter har ansett bör göras. Utskottet har inte underlag för att ifrågasätta de gränsvärden som nu tillämpas, och det får förutsättas att gränsvärdena anpassas till eventuell ny kunskap på området om så anses befogat. I reservation 10 om elöverkänslighet hävdar Moderaterna att det som förra riksmötet beslutade var tillräckligt. Utskottets majoritet anser däremot att det dessutom bör göras en kartläggning av i vilken utsträckning kommunalt eller annat ekonomiskt stöd utgått till elsanering. Man måste också se om de vidtagna åtgärderna har gett önskat resultat och försöka underlätta påbörjandet av några försöksprojekt som gör det möjligt att se om den kända teknik som i dag används för att ta bort elektromagnetiska fält kan spridas till fler. I reservation 11 avstyrker Moderaterna förslaget om en ny bidragsform för förbättring av inomhusmiljön. Utskottsmajoriteten anser att det är angeläget att en bättre miljö kommer till stånd i de lokaler där ungdomar och barn vistas, och de föreslagna bidragen kommer att påskynda detta arbete. Detta fråntar självfallet inte fastighetsägare och huvudmän i de aktuella verksamheterna deras ansvar för att åtgärderna vidtas. I reservation 13 avstyrker Moderaterna de förslag som regeringen nu diskuterar med anledning av uppgörelsen med Miljöpartiet om ett ökat stöd till allergisanering. Utskottet anser att förslaget om byggnaders inomhusmiljö, med tonvikt på allergisanering, ligger väl i linje med vad utskottet tidigare har anfört. Utskottet förutsätter att de i motionerna och betänkandet diskuterade frågorna om bl.a. ventilation, sanering av mögelskador, utbyte av fuktigt och emitterande byggmaterial m.m. kommer att beaktas. Jag tror heller inte att Moderaterna och ni andra behöver oroa er över finansieringen av det här paketet, utan detta kommer att redovisas i en proposition litet senare i vår, och då kan vi också ta upp en diskussion om det. Man skall också komma ihåg att de åtgärder som vi föreslår kommer att ge arbete åt arbetslösa. Till sist reservation 14, som handlar om FOU verksamhet i tätorternas yttre miljö. Centerpartiet framför där farhågor om en förändrad inriktning på grönyteforskningen. Utskottet anser att det ännu inte finns underlag för att bedöma dessa farhågor, eftersom den nya ordningen bara har tillämpats i mindre än ett år. Vi förutsätter att överflyttningen av ansvaret inte kommer att innebära någon förändring i det avseendet. Skulle så bli fallet får frågan uppmärksammas på nytt. Fru talman! Det verkar som om vi är eniga om problemet och om målet, men när det gäller vägen till målet och takten har vi litet olika åsikter. En frisk och sund boendemiljö är ändå allas människors rättighet. Fru talman! Jag yrkar än en gång avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill starkt understryka att vi moderater även i fortsättningen vill och kommer att ägna väldigt stor uppmärksamhet åt inomhusmiljön i våra bostäder och byggnader, så att det blir en förbättring på den punkten när det behövs. Jag vill i den här repliken inrikta mig på att bemöta några av Marianne Carlströms påståenden. Jag vill då anknyta till det seminarium om hälsa och inomhusmiljö som vi båda bevistade häromveckan. Jag tror att det var Lars Wohlin från Stadshypotek som sade ungefär så här: Den som är satt att förvalta ett värde kan inte gå ifrån sitt ansvar. Just så ser vi moderater på fastighetsägarnas ansvar för att själva ta hand om och ansvara för reparationer, underhåll och upprustning av sina fastigheter och också finansiera sådana åtgärder. Vad gäller bra exempel har jag redan i kväll visat på ett sådant, nämligen Söderberga gård i Bromma, som är ett samverkansprojekt mellan forskare och bransch. Det är på det sättet jag tycker att man skall arbeta vidare. Det visar sig att det verkligen finns sådana projekt, och väldigt mycket är på gång. Vi kunde också häromdagen läsa att Myresjö hus hoppas på en miljömärkning. Även det är ett samverkansprojekt mellan Institutet för träteknisk forskning, trähusfabrikanterna och NUTEK. Det är ytterligare ett bra exempel på ett gott initiativ. Så mycket av forskning för framtiden, för en god och hälsosam miljö, är verkligen på gång.
Herr talman! Det är bra att Moderaterna tänker ägna sig åt inomhusmiljön i fortsättningen. Också jag var på det seminarium som Inga Berggren nämner, och även jag skulle kunna dra en del exempel som jag hörde där och som jag har läst om på olika ställen. Vad vi påpekar i betänkandet är att man måste samla ihop de olika erfarenheterna och försöka dra litet slutsatser, så att de som verkligen vill bygga på ett seriöst och bra sätt har en chans. Jag läste för någon vecka sedan en artikel om hur man kan använda självdrag tillsammans med nya material och viss ny teknik. Det visar sig då ibland att det plötsligt inte stämmer utan börjar mögla på vinden, trots att man tror att man gjort helt rätt. Sådana här erfarenheter måste samlas ihop, så att man har en chans att från början bygga sunda och bra hus på ett billigt och enkelt sätt. Då måste vi satsa litet pengar. Jag tror nämligen inte att branschen gör det här själv. Vi måste här i riksdagen också ta hänsyn till konsumenterna och vara deras förespråkare.
Herr talman! Som jag sade kommer vi att arbeta med de här frågorna framöver. Jag är också av den uppfattningen att det är information och kunskapsuppbyggnad som behövs, inte minst hos oss själva som bostadskonsumenter. Då kan man komma till rätta med ganska mycket. Jag tänker bl.a. på att vi faktiskt kan göra en hel del själva. Agneta Dreber, generaldirektören för Folkhälsoinstitutet, uppmärksammade oss på allergiåret 95. Överkänslighet eller allergier kan uppstå genom dålig städning, förekomst av kvalster, innehav av husdjur, rökning eller täta och fuktiga hus. Hon pekade på att vi faktiskt kan göra en hel del själva genom att ventilera, städa, tvätta kläder i minst 60 graders vatten och att avstå från att skaffa husdjur till små barn. Det är alltså fråga om förebyggande åtgärder i vardagslivet. Det är inte så dumt det heller.
Herr talman! Faktum kvarstår att Inga Berggren tror att branschen och forskningen klarar det här utan samhällsstyrning. Jag tror inte att vi får exakt den forskning som är nödvändig för ett sunt boende om branschen får klara detta på egen hand. Jag tror att vi måste tala om vad vi tycker och vara med och hjälpa till att sprida den här informationen.
Herr talman! Min bänkkamrat Marianne Carlström och jag är ju ganska överens i det här betänkandet om de åtgärder som behöver göras. Men så har vi då reservationen om återluft, nr 7. Vi i Folkpartiet tycker att om vi skall komma till rätta med det dåliga inomhusklimatet nu borde vi ha en översyn om totalförbud för återluft. Det var främst under 70-talet som det blev populärt med ventilationssystem och återluft, framför allt för att spara energi. Men så kom också problemen. 1993 försökte Boverket arbeta fram ett förbud för återluft. De var ganska långt framme, men det blev milt sagt en kraftig diskussion mellan myndigheten och vissa ventilationstillverkare. Det blev alltså inte ett totalförbud utan man införde restriktioner som i och för sig var ganska hårda. Jag tror att det är viktigt att vi nu får till stånd ett förbud mot återluft, inte minst när det gäller barnstugor och lokaler där barn vistas. Det är viktigt att detta kommer fram. Vi har ju bara haft de här systemen sedan 70-talet, men vi har märkt vilka nackdelar de har. Jag yrkar återigen bifall till reservationen om att vi skall införa ett stopp för att använda återluft. Låt mig också peka på de två miljarder som är aviserade från regeringens sida. Det är framtungt, precis som Owe Hellberg har angett. Byggforskningsrådet varnade för att det kommer slarv i byggandet om man hetsar fram reglerna. Då får vi just det vi skall undvika, nämligen sjuka hus, genom att dolda skador kommer fram.
Herr talman! Vi hade detta med återluften uppe i november, som jag sade förut. I det betänkandet kan man läsa att det finns betydande restriktioner när det gäller återluft. Man får inte återföra luft från kök och hygienutrymmen. Man får inte heller återföra luft till sovrum. Man får inte heller använda återluft utan en föregående utredning. Dessutom följer vi den här frågan. Boverket har den under uppsikt. Är det så att det behövs ytterligare åtgärder får riksdagen och regeringen återkomma i frågan.
Herr talman! Marianne Carlström har rätt i den bemärkelsen att det har hänt en hel del saker de senaste åren. Men varför kan vi inte ena oss om att försöka stoppa återluften när vi vet de negativa effekterna av den? I dag är det praktiskt taget förbjudet att använda återluft i djurstallar. Är det inte lika viktigt med människor, barn och miljön? Jag yrkar återigen bifall till reservation nr 7.
Herr talman! Tyvärr har jag ingen erfarenhet av hur det är med djurstallar, men däremot är det så att det måste vara en särskild utredning som visar att det är lämpligt med återluft. När man läser de här bestämmelserna kan man se att det måste vara så att Boverket har detta under uppsikt. Man anser att i de fall man får använda återluften finns det inga problem. Dessutom följer man detta med prov hela tiden. Om det i framtiden skulle visa sig att det här är ett större problem kommer vi att återkomma, Erling Bager. Då kan vi kanske bli helt eniga.
Herr talman! Egentligen har jag inte så mycket att säga till Marianne Carlström. Vi känner till var vi står i dessa frågor. Eftersom socialdemokraterna avstyrker alla reservationer vill jag bara än en gång påpeka att vi ser Energi och miljörådgivningen som en nationell fråga. Det är ett nationellt åtagande gentemot internationella överenskommelser som t.ex. den i Rio. Det gäller framför allt energiuttaget. Byggfelsförsäkringen är visserligen ganska ny, men vi tycker faktiskt inte att den behöver prövas. Vad jag förstått hittills är det en försäkring som fungerar. Därför tycker vi att en utvidgning är på sin plats. Många har skojat om husprovningen och kallat den för AB Husprovning. Marianne Carlström hänvisar till ventilationskontrollen. Men ventilationskontrollen är bara en liten del av det som skall undersökas i ett hus när man skall titta om ett hus är friskt, om det är bra och om det är ett värdigt hus att bo i. Det är många andra saker som skall undersökas, t.ex. materialen och hela miljön inomhus. Därför behövs en litet större kontroll i vilken ventilationen självfallet ingår. Men det skall vara en utvidgad kontroll. Att ha det vart femte år skulle faktiskt bidra till att man håller sina hus i trim. Det är oerhört viktigt. Vi tycker ungefär som Folkpartiet när det gäller luftflödena och återluften. Det är viktigt att framför allt nya daghem och skolor inte tillåts att ha återluft. När det gäller radongashalten tror jag att tiden snart hinner i kapp oss.
Herr talman! Vi är eniga om att energirådgivningen är viktig. Jag tror också att det är viktigt att riksdagen uttalar att det är viktigt och påminner kommunerna om att de tar sitt ansvar för detta. Vi tycker att vi behöver litet mer tid när det gäller byggfelsprövningen. Den frågan får vi återkomma till. Jag tycker inte att det finns någon anledning att raljera över husprovningen. Men jag tycker att hela betänkandet tar upp dessa frågor. När vi kommit litet längre är det möjligt att vi finner att det kan behövas en besiktning av det slaget i framtiden. Men då tror jag att vi får samla ihop dessa kunskaper och arbeta vidare på detta. Sedan kan vi kanske återkomma till detta någon gång. Men i dag är vi inte beredda att tillstyrka det.
Herr talman! Det låter fint att vi går i samma riktning. Det är kanske bara en tidsfråga innan vi är i kapp varandra.

Herr talman! Vi har hört det förut, och vi skall få höra det igen. Var fjärde svensk har i dag någon form av allergi eller annan överkänslighet. I skolor och barnstugor är cirka en tredjedel av barnen drabbade av allergier. Det är naturligtvis viktigt att våra barn och ungdomar vistas i miljöer som är hälsosamma och att allergiker kan vistas i våra lokaler utan komplikationer. Kostnaderna för att bygga sunda hus behöver i dag inte bli högre än för konventionella byggnader under förutsättning att man utnyttjar den kunskap som redan finns på området. I många kommuner finns t.ex. i dag ett antal gravt eftersatta skolor med så dålig arbetsmiljö att de fått vitesföreläggande av Yrkesinspektionen. I dessa kommuner finns ett stort behov av att renovera med varsamma, effektiva och ekonomiskt möjliga metoder så att man undviker att permanenta en redan dålig miljö eller, ännu värre, bygga in nya problem. Flera kommuner har å andra sidan under de senaste åren tagit till vara all den erfarenhet som vunnits både inom forskning och praktiskt arbete med sanering av s.k. sjuka hus. I den studie som Arbetarskydsstyrelsen genomförde 1992 konstaterades att det råder stor skillnad i kvalitet mellan barns och vuxnas arbetsmiljöer. Medan ca 10 % av kontorslokaler i privat och offentlig verksamhet beräknas ha en dålig hälsostandard gäller att 40 % av dagislokalerna och hela 50 % av skollokalerna har en låg hälsostandard. Kommuner har i dag en pressad ekonomisk situation. Resultatet blir ofta att man struntar i underhållsåtgärder i skolans och förskolans lokaler. Men de ekonomiskt kärva läge många kommuner befinner sig i får inte gå ut över barns och ungdomars hälsa. Neddragningen av städningen är ur allergisynpunkt också allvarlig och i det långa loppet heller inte någon verklig besparing. Under 1995 - allergiåret - kommer Folhälsoinstitutet tillsammans med Apoteksbolaget, Livsmedelsverket, Svenska Läkaresällskapet och Astma och Allergiförbundet att genomföra en riksomfattande informations och utbildningsinsats. I den satsningen kommer kommunerna att särskilt uppmärksammas. Det handlar bl.a. om att kommuner satsar aktivt på allergikommittéer och upprättar handlingsprogram med allergironder som ett arbetsredskap för att förbättra inomhusmiljön. Detta tycker vi är bra. Herr talman! Det bör vara självklart att material som har en låg avgivning av ångor och är säkra först och främst skall användas som byggnads och inredningsmaterial. Därför föreslår vi kristdemokrater åtgärder för att komma till rätta med dessa problem, som ju förorsakar astma och allregiproblem. Dessutom bör vi utreda möjligheten att miljö och hälsoklassa byggande och boende. Vidare bör obligatoriska krav ställas på tillverkare och importörer av byggnads och inredningsmaterial vad gäller råvaror, tillsatser och emissioner m.m. Sverige bör också som medlem i EU verka för strängare normer på bygg och inredningsmaterial. Det är också nödvändigt att vi tar problemen med elöverkänslighet på största allvar. Elöverkänslighet innebär ett handikapp som i de allvarligaste fallen får stora konsekvenser för individen. Det är viktigt att stöd i form av elsaneringsbidrag kan erbjudas och att forskning och dokumentation kan fortsätta på ett högt och medvetet plan. Herr talman! Vi hade också gärna sett en utökning av stödet till experimentbyggande, men vi har inte fått med oss utskottet den här gången. Experimentbyggande, inte minst på energiområdet, har i olika sammanhang visat sig vara ett effektivt sätt att implementera tekniska lösningar och planeringsmetoder. Jag vill också understryka det som tidigare i kväll har sagts, bl.a. av Erling Bager, när det gäller radonsaneringsfrågorna. I övrigt har kristdemokraterna i betänkandet fått stort gehör för flera motioner genom tillkännagivanden i ovanstående frågor. Till betänkandet har vi också fogat ett särskilt yttrande där detta påpekas. Det innebär däremot inte att vi utan vidare kan säga ja till det kommande allergisaneringsprogram, omfattande ca 2 miljarder, som s och mp aviserat inför kompletteringspropositionen. Däremot har vi i våra motioner deklarerat att åtgärder för att rätta till missförhållanden som kan leda till allergiproblem måste ha hög prioritet trots det samhällsekonomiska läget. Vad detta kommer att innebära vill också vi återkomma till i samband med kompletteringspropositionen. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i sin helhet.
Herr talman! Kds har inte fått bifall för sitt krav på ökat experimentbyggande.

Det kan ändå vara en liten bit på väg mot samma mål.
Herr talman! Jag tackar för det, Marianne Carlström. Det krävs ändå pengar om man skall klara av att få i gång experimentbyggande i fullskaleprojekt. De neddragningar som har skett under de senaste åren gör att det inte är möjligt att jobba med experimentbyggande i fullskaleprojekt i samma utsträckning. Även Byggforskningsrådet varit kritiskt till att resurserna trots allt är begränsade. Men självfallet skall vi ta till vara de möjligheter som ändå står till buds. Det går väl att återkomma framöver när det gäller nya pengar till experimentbyggande.

Herr talman! Utskottet beskriver i det aktuella betänkandet den nuvarande situationen, som innebär att människor vistas 90 % av dygnets timmar inomhus. Bara av det skälet är det väldigt viktigt med en bra inomhusmiljö. Jag har i motion Bo512 tagit upp ett speciellt problem som jag har mött under senare tid både i mitt ordinarie arbete och som ansvarig för barnomsorg och skola i min hemkommun. Problemet gäller ventilation i offentliga lokaler. Mätningar av luftkvaliteten görs t.ex. i ett klassrum av representanter för den statliga myndigheten Arbetarskyddsstyrelsen. Ett rum där 25-30 elever har vistats under en lektionstimme eller mer uppvisar nästan alltid för hög koldioxidhalt, dvs. mer än de Det skrivs ett föreläggande som innehåller en tvingande bestämmelse. Före ett visst datum måste luftkvaliteten påtagligt förbättras. Vid förfrågan meddelas att kommunen eller institutionen måste installera mekanisk ventilation. Så installerar man mekanisk ventilation till höga kostnader och med ett ständigt brus som är mycket störande som följd. Ofta ger den nya anläggningen en ojämn temperatur. Ibland är det för kallt. Ibland är det för varmt. Vill det sig illa kan varken vaktmästare eller tekniker på plats behärska tekniken, utan expertis utifrån måste tillkallas. De som använder lokalerna som sin arbetsplats kan själva sällan påverka inomhusmiljön. Den enda regel de måste följa är att inte öppna fönstren. Gör man det sätter man nämligen ventilationen ur spel. Till saken hör att undersökningar har visat att skolelever som vistas i klassrum med den moderna mekaniska ventilationen oftare drabbas av allergier än de elever som undervisas i rum med s.k. självdragsventilation. Nu finns det dess bättre arkitekter och byggfirmor som arbetar med den nygamla ventilationen där luften ventileras via fönster och öppningar i anslutning till fönstren. Tekniken, dvs. den beprövade, urspungliga metoden att släppa in friskluft och släppa ut dålig luft, är dess bättre åter aktuell. Något som är aktuellt i vår är den allergisanering som är en följd av uppgörelsen om RAS mellan regeringen och Miljöpartiet. Det vore väldigt olyckligt om det med anledning av de pengar som anslås för ändamålet blir en massa mekaniska ventilationsanordningar i skolor och andra offentliga lokaler. Jag vill ändå säga att utskottet har gjort en mycket bra analys av min motion och andra motioner som tar upp samma problem. Man påpekar bl.a. Boverkets skyldighet att informera korrekt och objektivt och att det också finns en obligatorisk funktionskontroll av dessa anläggningar. Det sägs i betänkandet att det i plan och bygglagen och i Boverkets gällande regelsamling visserligen står att ett rum skall ha "kontinuerlig luftväxling", men det står inte att denna luftväxling skall åstadkommas med en speciell teknik, mekanisk ventilation. Den kan åstadkommas på annat sätt. Min erfarenhet säger att luften i många fall blir bättre och kostnaderna lägre om man använder sig av den gamla beprövade metoden att öppna fönster och utnyttja s.k. självdrag. Metoden är dessutom enklare, driftssäkerheten är större, elförbrukningen är obefintlig och metoden är helt bullerfri. Eftersom utskottet har behandlat motionen på ett, tycker jag, mycket korrekt sätt och redogör för de olika omständigheterna, har jag i detta avseende inget särskilt yrkande.

Herr talman! Vi lever i en tid då nedskärningar i statens utgifter anses nödvändiga. På vissa områden skärs det ganska hårt. Studerandes CSN-kort slopas helt, för att ta en besparing av den storleksordning som de jag tar upp i mina reservationer. Det är en nedskärning med 100 %. Barnfamiljer kommer förmodligen att få sina villkor försämrade, vilket betyder väldigt mycket för en del. Men Kungliga hov och slottsstaten får åtminstone under den första budgetperioden under mandatperioden ett s.k. sparbeting som jag skulle beteckna som en pseudonedskärning. Regeringen vill ge Kungliga hov och slottsstaten ett sparbeting om 2 miljoner kronor under den kommande budgetperioden på ett och ett halvt år, men ger samtidigt hovet en pris och lönehöjningskompensation om 3,4 miljoner kronor. Det blir en nedskärning som inte är någon nedskärning alls. Jag tror att alla skulle tycka att det vore mycket märkligt om man gjorde en s.k. nedskärning eller besparing på t.ex. barnbidragen på 3 miljarder och samtidigt gav barnfamiljerna en pris och lönehöjningskompensation om 3,4 miljarder. Det skulle man nog också tycka var en konstig besparing. Studenter och lågavlönade får inget som vänder nedskärningar till plus. Vi menar i vår motion och i reservationen att hov och slottsstaten kan bära en nedskärning om ca 10 %. Vi menar att detta måste vara möjligt att uppnå genom rationaliseringar utan att det behöver gå ut över de representativa uppgifter som tillkommer statschefen. Det är med beklagande jag ser den räddhåga övriga partier visar när det gäller att göra besparingar på detta område. Men det kanske är linjen. Man skall skära på folket och låta kungligheter och överheten få besparingar som egentligen är ökningar. Regeringen vill också öka sina egna anslag. Skälen till detta anges vara att man har avtal om s.k. fallskärmar med avgångna politiska tjänstemän från den borgerliga regeringens tid. Det är klart att ingångna avtal skall hållas. Ett annat skäl är att vi har kommit med i EU. Det är klart att ingångna avtal skall hållas, vad man än må tycka. Vi har den traditionen, så det kanske inte är något att säga om. Men när det gäller ökade kostnader till följd av EU undrar jag om det är förenligt med vad man har sagt, att EU skulle innebära en så mycket bättre samhällsekonomi. Vi vill markera vårt missnöje med dessa kostnadsökningar som motiveras med EU-medlemskapet. Detta är kostnader man knappast knystade om i folkomröstningskampanjen. Vi anser att regeringen borde klara sig med 15 miljoner mindre än den vill ha beviljat. Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 3 som fogats till KU:s betänkande 32. Jag vill också säga att jag inte kommer att rösta emot den reservation som Inger René har talat för, vilket är anmärkningsvärt om man känner till diskussionerna i utskottet.

Herr talman! Barbro Hietala Nordlund säger att Civildepartementet har räknat ut att 5,4 miljoner kronor är en nedskärning på 9 %. Jag vet inte vilken matematisk teori som används i detta departement, men 5,4 miljoner av ett årsanslag på 71 miljoner kan knappast bli 9 %. Om man läser utskottets text finner man att det står angivet att det skall bli en nedskärning på 2 miljoner kronor 1995/96 enligt regeringen. Det var 3 miljoner, men man gör omstruktureringar och minskar nedskärningarna med 1 miljon. Det står också: "Enligt regeringen har innevarande års anslag räknats upp inför nästa budgetår med pris och löneomräkning nedskärningen, och det blir i stället en anslagsökning. Jag menar alltså att det finns utrymme för och anledning att visa, i denna tid när man kräver av fattigt folk att de skall vara med och spara, att man sparar också högst upp på samhällsstegen. Det gäller också ökningen av antalet regeringstjänstemän med anledning av EU-medlemskapet.

Herr talman! Jag kom att tänka på Bellmans sång Bröderna fara väl vilse ibland, när Barbro Hietala Nordlund stod i fel bänk. Här kanske man kan säga: Systrarna fara väl vilse ibland, om bänken och argumenten om än icke om orden. Jag tror inte att jag gör det lätt för mig. Jag menar att det gäller här att visa vägen genom ett tydligt sparbeting för kungligheter, hovhållning och allt som rör detta. Jag tror inte att ett ordentligt sparbeting under budgetåret i väsentlig mån drabbar verksamhetens kvalitet. Även med den lilla krympningen av regeringens förslag har vi faktiskt accepterat en viss ökning av anslagen till regeringskansliet. Jag tycker ändå att den borde vara litet försiktigare än vad regeringen har förordat. Därför kvarstår min ståndpunkt, trots det vältaliga försvaret för utskottets linje. Jag yrkar alltså bifall till min reservation.

Herr talman! Jag vet att andre vice talman Görel Thurdin känner till Högbränna lägergård i Ångermanland. Det är en nyinvigd gård för Tjernobylbarn som kommer från Vitryssland och Ukraina. Alla dessa barn har opererats för sköldkörtelcancer. Tjernobyl har hänt. Det är inte sannolikt utan sant, herr talman! Men varför förringas de katastrofala effekterna av denna olycka? I måndagens DN skriver tre experter, bl.a. från SSI, om falska larmrapporter om Tjernobyl. De hävdar att såväl internationella som ryska rapporter visar att det inte finns några vetenskapliga belägg för påståenden om att strålningen från Tjernobyl orsakat cancersjukdomar i Vitryssland eller Ukraina. Alla vetenskapliga rön talar om att barn är känsligare än vuxna. WHO har erkänt att sköldkörtelcancern har ökat drastiskt till följd av Tjernobyl. Redan för fem år sedan tog jag upp detta i kammaren efter att ha besökt och med egna ögon bevittnat barn som drabbats av följderna av Tjernobyl. I Högbränna tog man i fjol emot 120 canceropererade barn, och i år skall man ta emot 320 fall. Man har ett avtal med Örnsköldsviks sjukhus om att byta kanyl i halsen och att göra hälsoundersökningar. En del av barnen måste bäras in när de kommer därför att de mår så dåligt. Efter någon vecka börjar de få tillbaka energin, och efter tre veckor spritter det i dem. Deras teckningar är emellertid väldigt mörka och vittnar om rädsla och oro. Teckningarna är grå och visar förspikade fönster m.m. Faktum är att olyckan i Tjernobyl har hänt! Erik Gunnar Eriksson, Hoppets Stjärna, har många gånger rest genom de drabbade områdena. Han har sett nedgrävda byar och städer. Jag tror inte mina öron när han berättar vad han har sett. Men som tur är har han dokumenterat sina resor på videor, så sanningen kan komma fram. Han har uppmätt 90 miljoner becquerel i markstrålning. Intet liv utom grönt gräs har synts till kvadratmil efter kvadratmil. Erik Gunnar Eriksson och jag tycker att en delegation borde åka till någon av de delar som drabbats av Tjernobyl för att skapa sig en egen uppfattning. Frågan är: Skall man rätta sig efter kartan eller efter verkligheten? Redan 1990 varnade jag här i riksdagen för att sarkofagen läckte. Den mår inte bättre i dag. Hoppets Stjärna hade hela förra sommaren och hösten ett läger för 1 086 utanför Gomel för att hjälpa de lidande barnen. Men vad gör vi? I Sverige verkar vi vilja förneka och glömma att Tjernobyl har hänt. Mina motioner om strålskydd och radikalbiologi baserade jag på verkligheten och nya rön inom det vetenskapliga fältet, radikalbiologi. Runt Tjernobyl har allt och alla blivit levande experimentfall, och ett nytt experimentfält har uppstått. Konsekvenserna av denna katastrof är ofattbara. I år är det 50 år sedan Hiroshima inträffade, och man har lärt sig en hel del av denna katastrof. Vad som skiljer Hiroshima och Tjernobyl åt är att den första var en brandstorm och den andra en explosion med radioaktivt utsläpp av tunga partiklar med en lång halveringstid. Eftersom dessa katastrofer har helt olika "utseende" har vetenskapsmän ganska nyligen omvärderat riskerna. SSI:s generaldirektör Gunnar Bengtsson sade på en hearing här i riksdagen den 4 december 1992: Man började få uppskattningar av cancerriskerna på 50 talet och sedan har det undan för undan kommit bättre skattningar. Man har hela tiden kommit fram till högre siffror än tidigare så att dagens skattning av cancerrisken ligger ungefär 10 gånger högre än de skattningar som man gjorde när utsläppsföreskrifterna togs Miljöpartiets krav är striktare gränser för utsläpp, t.ex. vid normalutsläpp i våra kärnkraftverk. Vi anser att gränsvärdena skall sänkas med en faktor på 10. Vi måste ändra de föråldrade strålskyddsnormerna, eftersom de nya rönen talar om en tiofaldig risk för radioaktiv strålning. Den totala strålningen ökar hela tiden genom utsläpp från s.k. normaldrift av kärnkraften. Hälsoriskerna kan bara anas. De smyger sig långsamt på även oss i Sverige. Enligt rådande författning tillåts arbetsverksamma en stråldos på 100 millisivert under fem år mot tidigare 180 millisivert under uppemot 30 år. För gravida gäller 5 millisivert under ett år. Internationellt är gränsvärdet 1 millisivert. Alla vet att foster är mycket känsligare för strålning än vuxna och att en låg dosrat kan ge upphov till cancer. Därför anser vi att gränsen skall ligga så nära noll som möjligt och definitivt att den skall sänkas till 1 millisivert. Dosgränser för normaldrift bestäms genom en avvägning mellan fördelarna med verksamheten och riskökningen till följd av verksamheten. Åtgärdsnivåer i händelse av olyckor bestäms genom avvägning mellan nackdelen med åtgärden och minskningen i stråldos och risk till följd av åtgärden. Vid kärnenergiolyckor skall, enligt myndigheterna, strålskyddsåtgärderna vara "motiverade", "rimliga" och "möjliga" samt ge riktlinjer för åtgärdsval vid hot om eller osäkerhet om storleken på utsläpp. Under en viss stråldos är åtgärd inte berättigad, och över en viss stråldosnivå är åtgärd alltid berättigad. I spannet däremellan skall åtgärden optimeras, dvs. strålskyddsmyndigheten skall bedöma föroch nackdelar med åtgärden. För allmänheten räknar man per månad i stället för per år, och man godkänner en årsdos under en kort intensiv period. Man räknar med att radioaktiviteten snabbt avklingar. Det kan betyda att optimeringen av skyddsåtgärden resulterar i att skyddsåtgärd inte vidtas. SSI har i en skrivelse angett att det ofta är svårt att göra en optimering i förväg, eftersom många okända faktorer inverkar på resultatet. Det är denna bedömning, "optimering", som allmänheten reagerade på efter Tjernobyl. Den "försumbara risken" och jämförelsen med cigaretter skulle lugna folket. Miljöpartiet de gröna anser att hälsorisker måste gå före ekonomiska hänsyn och föreslår att gränsvärdena skall sänkas. Det är politikerna som har ansvaret för vilken dos som är rimlig. Med dagens gränsvärden kan det i en förlängning betyda att allmänheten t.o.m. får högre dos än yrkesverksamma. Att man höjer stråldosen ser vi som en klar anpassning till kärnkraftsindustrin, till intressenter runt kärnkraftsindustrin och till EU. Den kraftiga exponering detta innebär under en kort period medför att yrkesverksamma förbrukas i rask takt. Vi vet att vid reparation i Oskarshamn har stråldosen till arbetarna höjts med 50 % från 1985 till 1992. Herr talman! Tjernobyls nedfall aktualiserade också debatten om radioaktiv föda. Man försökte bagatellisera det hela genom att säga att det var lika höga värden under kärnvapensprängningarnas dagar. Om så var fallet, blev det en ytterligare belastning på miljön - speciellt på lavar och mossor som har lång livslängd. Samerna blev i dubbel bemärkelse drabbade. Hela deras näring föll samman över en natt. Renar nödslaktades, och samerna själva blev mest utsatta för radioaktiviteten. Det visar också de helkroppsmätningar som utförts på samer. Men inte långt efter på skalan kom folk från Gävle och Härnösandstrakten. Det makabra är emellertid att Livsmedelsverket höjer den tillåtna gränsen fem gånger vad gäller kött från vilt. Exakt samma sak skedde i det forna Sovjet! Vem skall avväga, och vem kan avväga? Eftersom det uppenbarligen kan föreligga osäkerhet på flera avgörande och viktiga områden inom det etablerade strålskyddet - osäkerhet om dosens storlek, om riskens storlek, om riskens natur, om de mekanismer som leder till strålskada och om vad som är rätt åtgärd - kan det ifrågasättas om man i dag utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kan göra långsiktigt hållbara bedömningar av riskerna med glesjoniserande strålning. Om man trots allt utgår från att strålskyddsmyndigheter är kompetenta att bedöma riskerna med glesjoniserande strålning reser sig frågan om strålskyddsmyndigheter även kan anses kompetenta att bedöma de kostnader och nackdelar som åtgärderna kan medföra. Dessa kostnader och nackdelar är av så pass olika natur och är ofta så osäkra att expertis inom strålskyddet med stor sannolikhet inte har kompetens att göra relevanta bedömningar av kostnader och nackdelar som är förknippade med strålskyddsåtgärderna. Dessa avvägningar borde endast få göras av politiker, eftersom ansvaret här inte ligger i den vetenskapliga utan i den politiska och etiska dimensionen. Med detta yrkar jag bifall till reservationen i försvarsutskottets betänkande 3.

Herr talman! När det gäller radioaktiv strålning från skilda källor har vi genom Tjernobylolyckan, som inträffade för nio år sedan, nämligen den 26 april 1986, lärt oss en del ovedersägliga fakta. När jag den dagen tidigt på morgonen kl. 6 på nyheterna hörde att det hade upptäckts, detekterats, neptunium i Sverige förstod jag att en allvarlig kärnkraftsolycka nyligen hade inträffat. Neptunium är ett radioaktivt ämne som i just denna isotop har en halveringstid på två dagar. Detta visar att ett utsläpp låg nära i tiden. Eftersom jag tidigare hade arbetat som strålskyddsingenjör var sambandet mellan neptunium och ett accelererat kärnsönderfall uppenbart. Nyheterna under dagen blev allt knapphändigare. Men till slut, framåt kvällen, framstod det ändå att ett stort radioaktivt utsläpp hade skett från en rysk kärnkraftsreaktor. Vid en kärnsprängning eller en härdsmälta kommer en mängd olika ämnen loss, närmare 200 stycken. Alla är radioaktiva och påverkar människan och naturen på skilda sätt. Ett ämne som sprids är en s.k. isotop av jod, nr 131. Denna jodisotop har en halveringstid på tio dagar. Jod upptas mycket lätt av sköldkörteln och absorberas där. Strålningen påverkar celler i sköldkörteln så att sköldkörtelcancer uppstår. Myndigheter i närheten av kärnkraftverk delar därför ut jodtabletter till närboende människor för att skydda åtminstone sköldkörteln. I fråga om verkningarna efter Tjernobyl har det, förutom att en stor mängd människor har dött av direkta strålskador och senare skador på blodsystemet m.m., visat sig att minst 10 000 barn har drabbats av sköldkörtelcancer. Att barn drabbas hårdare och med snabbare effekt är nu ett ovedersägligt faktum. Vetenskapliga fakta visar att barn är betydligt känsligare än vuxna människor, och långt fler barn har drabbats än vad som först antogs 1986 vid Tjernobylolyckan. Vid en fission, en delning av atomkärnor genom atombombssprängningar eller vid en härdsmälta, sprids således 200 olika ämnen. Alla är radioaktiva isotoper, och 50 av dessa upptas och anrikas biologiskt i växter och djur samt i våra kroppar. När det gäller konsekvenser av s.k. lågdosstrålning visar det sig att där människor ständigt utsätts för strålning utvecklas olika cancerformer, leukemier m.m. På olika håll i världen, i USA och i Ryssland, har lågdosstrålning gett skador på befolkningen på grund av strålning från närliggande utsläppskällor. Små städer i USA visar höga värden beträffande cancer. I norra f.d. Sovjetunionen och i Sibirien är många orter drabbade, och befolkningen har genetiska skador och även skador i form av cancer. Herr talman! Sammantaget visar rapporter och undersökningar att det inte finns någon ofarlig nivå. Det finns ett förhållande mellan effekterna, alltså uppkomna skador av strålning och doser, vilket är lika med mängden strålning som upptas i en kropp. Det antogs tidigare finnas ett tröskelvärde, innan dosen blev tillräckligt hög för att medföra skador. Men förhållandet effekt-dos visar på ett icke-linjärt förhållande. Förhållandet är i stället en andragradskurva. Detta medför att ju högre dosen är, desto större blir skadorna och dödligheten till följd av radioaktiv strålning. Men det faktum att förhållandet inte är linjärt innebär också att det, även om dosen är mycket låg, inte finns någon ofarlig nivå, eftersom kurvan planar ut mycket långsamt. Detta är den verklighet som är för handen. Därför vill Miljöpartiet sänka gränsvärdena. Det finns ju, som sagt, ingen ofarlig nivå. Strålskyddsgränserna sägs ha sänkts på 80-talet. Men det som gjordes på 80-talet efter en undersökning och en rapport med underlag från Japan var att det infördes en medeldos för olika år, och den sattes till 20 millisivert. Denna medeldos gäller för anställda i radiologiskt arbete och har bara haft betydelse för någon enstaka person som har utsatts för väldigt hög strålning. Årsvärdet är fortfarande 50 millisivert, som det varit de senaste 30 åren. I vår strävan att sänka gränsvärdena har vi i Miljöpartiet stöd av strålskyddsfysikerna, som vid remissrundan om gränsvärdessättningen ville har ner det allmänna gränsvärdet från 50 millisivert till 20 millisivert. Detta skulle gälla alla. Motståndet till denna lägre gränsdragning fanns naturligtvis hos kärnkraftsindustrin. Fakta som visar på effekter av lågdosstrålning gör att Miljöpartiets motion är högaktuell. Jag vill därför, herr talman, passa på att yrka bifall till Miljöpartiets reservation i försvarsutskottets betänkande nr 3. Herr talman! I betänkandet behandlas också en miljöpartimotion om att försiktighetsprincipen bör användas vid exponering av elektriska och magnetiska fält. S.k. radiofrekventa fält utsänds av ficktelefoner, vilka med stor sannolikhet har inverkan på människokroppen. Eftersom telefonerna har fått en sådan spridning kommer de s.k. SAR-värdena att öka. Det är bekant att Telia sålt 23 000 ficktelefoner under det senaste året och att försäljningen har ökat. Vid låga nivåer har effekter på nervsystem, hjärnvävnad och ögon observerats. Ett förslag är att en varningstext lik den som finns på cigarettpaket sätts på telefonerna för att varna för alltför flitigt användande. I riksdagen kan vi också se att telefoner används jämt och ständigt. Själv är jag absolut inget undantag. SSI har uppmärksammat att Miljöpartiet har väckt en motion i frågan och visat intresse. Om trots det inget händer återkommer vi i frågan.

Herr talman! Strålskyddslagen reglerar skyldigheter, tillsyn, tillstånd m.m. Den är en ramlag, och det ankommer på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela de föreskrifter som krävs till skydd mot strålning samt för att utöva tillsyn och kontroll av den verksamhet som lagen reglerar. Det är SSI som är den myndighet som har ansvaret för att verka för att intentionerna i strålskyddslagen uppfylls. Institutet handlägger frågor om skydd för människor, djur och miljö samt frågor om skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning. Huvuddelen av de motionsyrkanden som nu diskuteras behandlar frågor som riksdagen har delegerat till SSI. Trots det kan det finnas skäl att kommentera några av kraven i motionerna 801 och 802. Det är också uppgifter från SSI som ligger till grund för utskottets olika ställningstaganden. Myndigheten redovisar att de nya bedömningarna av effekterna från låga stråldoser redan är tillräckligt beaktade. SSI genomför kontinuerligt helkroppsmätningar, och med vissa mellanrum genomförs också vissa specialmätningar exempelvis på jägare. En omfattande sådan mätning har just avslutats. Nya helkroppsmätningar är befogade och planeras också äga rum på samma sätt som hittills. Det är viktigt att påpeka att resultatet av samtliga SSI:s mätningar av strontium, plutonium och "hot spots" redan är offentliga. Strålnivåer efter olyckor kan inte jämföras med verksamhet som planeras. Gränsvärden för en olyckssituation bör därför inte fastställas i förväg. Det ankommer på regeringen och myndigheterna att göra sådana avvägningar. Så några ord om Tjernobyl. Det finns ett uttalat bevis för att ett stort antal barn har fått sköldkörtelcancer endast några få år efter tragedin. Men dessa barncancerfall är inte följden av bestrålning med låga doser. Barnen har utsatts för mycket höga doser till sköldkörteln. Där har vi orsaken till sköldkörtelcancern. Beträffande gränsvärdena vid de svenska kärnkraftverken ger högsta tillåtna utsläpp stråldoser som är långt mindre än variationen i naturlig bakgrundsstrålning mellan olika svenska orter. Herr talman! Eva Goës påstår att de omfattande reparationer som skett vid Oskarshamnsverket har medfört anmärkningsvärt stora utsläpp. Så är inte fallet. Utsläppen från såväl Oskarshamnsverket som övriga kärntekniska anläggningar har ej varit högre än vad som kan betraktas som normalt. Alla i Sverige hittillsvarande utsläpp från kärnkraftverk har med betryggande marginal legat under det av SSI fastlagda normutsläppsvärdet för kärnkraftens normaldrift. Det innebär alltså stråldoser som är långt mindre än variationen i naturlig bakgrundsstrålning mellan svenska orter. Avslutningsvis, herr talman, väcker Barbro Johansson frågan om varningstexter på mobiltelefoner. Den enda verkansform från mobiltelefoner på människokroppen är uppvärmning. Moderna ficktelefoner utstrålar 0,25 watt, 2 watt vid sändning, varför det inte finns några skäl att misstänka hälsorisker. Någon varningstext behövs inte heller. Undantaget för kontroll av apparater med mindre uteffekt än 7 watt är väl motiverat. Herr talman! Som jag tidigare nämnde berör flertalet motionsyrkanden frågor som riksdagen delegerat till en kompetent myndighet. Det finns alla skäl att bifalla utskottets hemställan, vilket jag också härmed gör.
Herr talman! Helkroppsmätningar gjordes på samer redan i slutet av 60-talet för att mäta hur utsläppen verkade från atomgassprängningen i Novaja Semlja. Men det hindrar ju inte att gränsvärdena för strålning skall sänkas i alla fall. All forskning visar att gränsvärdena är för höga, vilket vi vill få fram i vår motion. När det sedan gäller varningstexter på ficktelefoner gäller att mätningar inte skall göras på utstrålning under 7 watt. Men forskning har visat att man inte kan bortse från att det kan bli skador. Man tror att detta kommer att bli en stor sak, just för att man så kraftigt har ökat antalet mobiltelefoner. De har ju sålts ut otroligt billigt för att de skall spridas. Därför vill vi att försiktighetsprincipen skall gälla och föreslår en varningstext. Allting visar ju att om man inte använder sig av försiktighetsprincipen kommer skador att visa sig senare, och då är det för sent.
Herr talman! Det finns anledning att påminna om att dagens högsta tillåtna utsläpp vid de svenska kärnkraftverken ger stråldoser som är långt mindre än variationen i naturlig bakgrundsstrålning mellan svenska orter. Barbro Johansson påtalar att all forskning visar och all forskning påstår. Jag tror att det är oförsiktigt att uttala sig så generellt i de här sammanhangen. Det gäller inte minst frågan om varningstexter på mobiltelefoner, där myndigheten SSI konstaterar att den påverkan mobiltelefonerna har på människokroppen beror på uppvärmningen från telefonerna. De utstrålar 0,25 watt, 2 watt vid sändning, vilket är långt under nivån 7 watt som motiverar varningstexter. Barbro Johanssons resonemang innebär ju i så fall att ytterligare teknisk utrustning med strålningsvärden på uppemot 7 watt skulle förses med varningstexter. Det finns all anledning att än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vad jag påpekar är att användningen ökar. Därför ökar också de s.k. SAR-värdena. Det är ju därför man vill utfärda varningen. Om man hade en normal användning av ficktelefonerna, som man förr använde telefonen, hade det inte varit någon fara med uppvärmningen. Men i och med att användningen ökar så starkt - även jag bär jämt min ficktelefon - kan en varningstext vara befogad. Det är just försiktighetsprincipen som jag tycker skall gälla. Även om Håkan Juholt säger att utsläppen från kärnkraftverken är så pass små, måste man ändå se vad lågdosstrålningen ger. Man får inte bortse från att det också kan ske ett utsläpp. Det har skett många utsläpp. Uppgifterna om det har inte jag, men det har nog Eva Goes.
Herr talman! Ja, vad är naturlig bakgrundsstrålning? Om man hela tiden adderar utsläpp efter utsläpp så blir värdena högre och högre. Detta tycker jag är att föra på en smygande anpassning till högre stråldoser och kemikalisering. Enligt SSI:s egna rapporter har det framkommit att stråldosen har ökat med 50 % från 1985 till 1992 i samband med reparationsarbeten, så det är inte mina egna uppgifter. Håkan Juholt säger att SSI är en kompetent myndighet. Ja, men vetenskapen går framåt. Jag undrar hur långt de har kommit på det radikalbiologiska området. Jag försökte nå några på SSI i dag, men alla som håller på med detta är nu i Kina. De har knutit en man från Karolinska sjukhuset till Strålskyddsinstitutet, vilket lovar gott för framtiden. Det visar att de förstår att det finns ett samband mellan kroppen och det fysiska som kommer utifrån. Det talades om att helkroppsmätning utförs. Jag kan tala om att det gjordes på bönderna i mina hemtrakter i Härnösand första året 1986, men sedan slutade man med det. Det tog bara slut. När man nu har stressat med att försöka att få dem att ta tag i detta igen, säger de att de skall fortsätta. Det viktigaste man hade kunnat göra 1986 hade varit att fortsätta med helkroppsmätningarna. Man kunde ha fått blodanalyser utförda i Tyskland, där man har erfarenheter av sådana här mätningar, för att se hur de vita blodkropparna utvecklas. Blodbilden har förändrats även hos oss som bor i Sverige. Vi är också drabbade. Lågdosstrålningen som man talar om påverkar även hastigheten i ökningen av dosen hos människor. Detta är ett outforskat fält.